Herr talman! De förslag som finns i den proposition som vi diskuterar just nu innebär utan tvivel en förbättring av kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor, och det är angeläget att de genomförs snarast möjligt. Men de väsentliga frågorna som gäller kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor är enligt min mening fortfarande olösta. De förslag som finns i propositionen är allmänna och gäller alla berörda skattskyldiga, inte bara kulturarbetare. Men med det har regeringen faktiskt gått ifrån det huvudförslag som fanns i kulturskattekommitténs betänkande, som innebar att litterär och konstnärlig verksamhet inte längre skulle klassificeras som en verksamhet i vinstsyfte. Så står det uttryckligen i kulturskattekommitténs betänkande, men det har propositionen och sedan också skatteutskottet gått ifrån. Det är beklagligt. De krav som ställts från bl.a. kulturarbetarna och deras organisationer är sammanfattningsvis att skattereglerna måste vara utformade på ett sådant sätt att hänsyn tas till de särskilda förhållanden under vilka dessa yrkesutövare arbetar. De kraven är fortfarande inte tillgodosedda. Det är helt orimligt att hävda att alla eller majoriteten av dem som bedriver litterär och konstnärlig verksamhet skulle göra det i vinstsyfte. Det är andra drivkrafter som finns bakom den konstnärliga verksamheten! Regeringens förslag, som skatteutskottet sedan ställt sig bakom, innebär att konstnärer alltjämt i skattehänseende skall betraktas som vanliga företagare. Och här ligger själva knuten och själva den stora felaktigheten i regeringsförslaget. Erkki Tammenoksa, som är talesman för skatteutskottet, citerade här kulturutskottets påpekande att det kulturella skapandet bedrivs under särskilda villkor, och det är verkligen angeläget att understryka detta! Författare, bildkonstnärer och andra kulturellt verksamma måste arbeta flitigt om de skall tjäna sitt levebröd under de förhållanden som råder i dag i det svenska samhället. De får verkligen inte ligga på latsidan. Men å andra sidan. handlar det här inte om någonting som man kan jämföra med produktion av tvättklämmor eller reservdelar eller någonting annat, som i och för sig är nyttigt och användbart men som inte kan anses ha kulturell betydelse. Det krävs alltjämt inspiration och inre drivkraft för att syssla med konstnärlig verksamhet i olika avseenden. Dygnets timmar kan inte indelas 129 på samma sätt för dessa människor som för en företagare. Det krävs någonting mer än bara arbete, och det är det som kulturutskottet syftar på när man talar om de särskilda villkoren. Men om alla erkänner att det är särskilda villkor under vilka kulturarbetarna utövar sin verksamhet, varför drar man då inte konsekvenserna av detta? En av konsekvenserna på skatteområdet måste onekligen bli att man allvarligt undersöker möjligheten att för kulturarbetarna tillämpa ett särskilt inkomstslag. Deras inkomster är nämligen av speciell natur. Kulturskattekommittén har något diskuterat denna fråga men avvisar den oerhört lättvindigt, tycker jag. Det har inte gjorts någon allvarlig undersökning av möjligheten att införa ett särskilt inkomstslag just för kulturarbetarna. Och ändå är deras ställning, deras situation och deras arbete speciellt, vilket alla erkänner. Vi tror för vår del att det är nödvändigt att göra en sådan ingående undersökning, och den bör göras i samband med att man fullföljer uppdraget från riksdagen till regeringen att se till att det blir en ordentlig utredning om de konstnärliga och litterära yrkesutövarnas situation i våra dagars svenska samhälle. Det har riksdagen beställt, men det har fortfarande inte utförts. Herr talman! Jag har i dag inget särskilt yrkande med hänsyn till att frågan om åtgärder för förbättring och en utredning om kulturarbetarnas ekonomiska och sociala villkor kommer upp något senare under den här riksdagen i samband med ett betänkande från kulturutskottet, som justerades häromdagen. Då kommer vi att återkomma och försöka få majoritet för den reservation som finns i kulturutskottets betänkande och som är undertecknad av centern, folkpartiet och vpk.

Herr talman! Rolf Rämgård och jag har i motion 1984/85:282 med anledning av propositionen föreslagit en del åtgärder som skulle ge framgångsrika personer inom de nu diskuterade verksamhetsområdena en chans att fortsätta att förbli svenska skattebetalare. Inledningsvis vill jag gärna uttala vår tillfredsställelse över att det i propositionen i alla fall föreslås en hel del förbättringar för kulturarbetarna. Det är väl också lättförståeligt att man inte har velat precisera vilka grupper som skall betraktas som kulturarbetare. Men jag förutsätter att popstjärnorna hör dit. Även om de ofta har en kort tid av lyskraft kan inkomsterna under ett fåtal år vara mycket höga. Men vad vi särskilt har tänkt på är idrottsutövarna på elitnivå, som vi också betraktar som ett slags kulturutövare. Det tragiska med det förslag som har framlagts är att det egentligen inte löser problemen för eliten utan närmast bara för medelmåttorna, som har inkomster i ganska normala inkomstlägen. Ingemar Stenmark, Björn Borg och Mats Wilander är några exempel på professionella idrottsmän som av skatteskäl tvingats bosätta sig utomlands. Det finns säkert individer också inom andra yrkesgrupper — jag tänker på uppfinnare och kulturarbetare av olika slag — som efter många års ansträngande förberedelser och träning, forskning, etc. plötsligt slår igenom och får mycket höga inkomster. Problemet är då i dag att de med de skatteregler som gäller nästan inte får behålla någonting. Vi tror att många delar vår uppfattning att det är olyckligt att internationellt kända svenskar av skattetekniska skäl tvingas flytta och bosätta sig i skatteparadis som Monaco, Schweiz, m.fl. länder. Det rör sig här enligt mitt förmenande inte om skatteflykt i den meningen att man inte skulle vilja göra rätt för sig, utan man är helt enkelt mer eller mindre tvingad att bosätta sig utomlands för att kunna slå ut sina inkomster över sin återstående livstid, då inkomsterna kanske blir tämligen små. Vi har tänkt oss ett system som skulle innebära att vederbörande alltid skulle skatta för en inkomst i storleksordningen 150 000 kr. om året i dagens penningvärde. Det är ungefär den maxnivå som man kan ATP-försäkra sig för. Inkomster som eventuellt ligger över den nivån skulle man ha rätt att sätta in på ett spärrat konto. Sedan skulle man inte behöva skatta för de beloppen förrän man tar ut dem och nyttiggör dem. Då beskattas de såsom inkomster.

Vi menar att de budgetmässiga konsekvenserna av en sådan åtgärd inte kan bli annat än positiva, både för staten och för kommunen. Alternativet är att många av dessa inkomsttagare lämnar Sverige och då alltså över huvud taget inte betalar någon inkomstskatt och dessutom tar förmögenheten med sig ur landet. Tyvärr är det bara de icke-socialistiska partierna som ställt upp på vår motion, som vi väckte för första gången för snart två år sedan. Jag skall gärna säga att jag hade väntat mig att finansminister Kjell-Olof Feldt skulle utnyttja en teknik som är känd — att stjäla bra förslag som man tidigare avslagit i riksdagen. Tyvärr tog han inte chansen, och det beklagar jag. Jag hade gärna släppt till det här fina förslaget och fått till stånd en lösning som såvitt jag kan förstå hade tillfredsställt alla berörda parter. Jag vill gärna säga att jag tycker det är mycket positivt att ett enigt utskott noterat vad vi framfört i vår motion om att resor och sådant måste ingå i kostnaderna för intäkternas förvärvande. Men jag är naturligtvis besviken över att majoriteten har gått emot vårt förslag att lösa det viktiga problemet att skapa en form av trygghetsfonder åt denna grupp av kulturarbetare. Mot den bakgrunden får jag nöja mig med att yrka bifall till reservation 4 på denna punkt.

Herr talman! Catarina Rönnung är medlem av kulturskattekommittén, och det är då rätt klart att hon vill försvara dess ställningstaganden. Det har jag full förståelse för. Men jag bestrider hennes påstående att kulturarbetarna skulle ha fått igenom sina krav, som var förenade just med principen om ett särskilt inkomstslag när det gäller inkomster av kulturell och litterär verksamhet, genom de förslag som kulturskattekommittén har lagt fram. Om så hade varit fallet, skulle ju KLYS, den organisation hon åberopar, inte ha upprepat sina förslag. Det gör man senast i remissyttrandet över betänkandet från kulturskattekommittén, där man återkommer till kravet om att ett särskilt inkomstslag för kulturarbetare borde införas. Kulturarbetarna och deras organisationer har alltså fortfarande samma mening. Jag vill en passant också påpeka, även om denna fråga likaledes kommer tillbaka till fortsatt behandling här i kammaren, att särbehandlingen av kulturarbetarna fortfarande ger olyckliga resultat. Jag syftar på det förslag tills.k. skatterabatt som regeringen har lagt fram. Kulturarbetarna har med berättigad ilska konstaterat att de inte kommer i åtnjutande av någon sådan skatteåterbäring, trots att deras problem är mycket stora och deras realinkomster har försämrats under de senaste åren. Det finns alltså fortfarande mycket att göra på det här området, trots att det nu genomförts vissa förbättringar i och med antagandet av propositionen. Frågan återkommer alltså på riksdagens bord.

Herr talman! Kammaren går nu att ta ställning till det sedvanliga ärendet om anslag till domstolsväsendet. Det kanske kan finnas skäl att inledningsvis ändå nämna att det för de allmänna domstolarna är fråga om ett anslag som närmar sig 1 miljard kronor, medan anslaget till de allmänna förvaltningsdomstolarna uppgår till ca 300 milj.kr. Till detta kommer en del kostnader för investeringar. Jag har för avsikt att ta upp en speciell fråga, där utskottet är enigt men där det ändå är motiverat att göra ett särskilt understrykande. De reservationer som är aktuella i sammanhanget kommer att tas upp av talare i det följande. Jag vill erinra om att anslaget till domstolsväsendet är ett s.k. begränsat huvudförslag. Det innebär med andra ord att även domstolsväsendet får vidkännas sådana minskningar och prutningar som generellt har drabbat en dominerande del av statsverksamheten. Både förra året och i år har nedskärningar delvis genomförts även inom domstolsväsendet. Det förtjänar understrykas att utskottet redan förra året i full enighet såg med tvekan på detta. Den tveksamheten har nu snarast förstärkts. Regeringen har åberopat en s.k. gynnsam målutveckling. Även om det på vissa nivåer förhåller sig så, har utskottet kunnat konstatera att det trots allt är ett faktum att målbalanserna är utomordentligt besvärande och dessutom har ökat, när det gäller de allmänna domstolarna på hovrättsnivån och i fråga om förvaltningsdomstolarna på kammarrättsnivån. Mot denna bakgrund finns det naturligtvis särskild anledning att noga överväga minskningar jämfört med ett anslag utan begränsningar. Man resonerar om totalt 20-25 milj.kr. Propositionen och domstolsverket har litet olika meningar. Men det är den nivå som vi rör oss på. Jag är övertygad om att man måste betrakta även detta belopp såsom en betydelsefull post. Jag skall tillåta mig att direkt citera vad utskottet sammanfattningsvis och i enighet säger: ”Sammantaget ser utskottet — liksom föregående år — med oro på arbetsläget inom de allmänna domstolarna, särskilt hovrätterna.” Det finns också anledning att erinra om de synpunkter som har kommit utskottet till del från dem som är verksamma inom domstolsväsendet. Som framgår av betänkandet har Sveriges Domareförbund, som också uppvaktat utskottet, ingett ett genomarbetat yttrande. Och de fackliga organisationerna, som också uppvaktat utskottet, har på samma sätt framfört vägande synpunkter. Utskottet konstaterar att det torde vara oundvikligt att t.o.m. personalinskränkningar blir aktuella. Utskottet konstaterar mot den bakgrunden att man måste eftersträva t.ex. att bemästra de specifika svårigheterna genom att under budgetåret senarelägga personalinskränkningar så långt som möjligt. Utskottet nämner t.o.m. att vid oförutsedda svårigheter en medelsanvisning på tilläggsbudget får aktualiseras. Detta är, som kammaren är väl medveten om, utomordentligt klara uttryck för oro från utskottets sida. Jag skall inte nu uppta tiden med att närmare motivera varför det i och för sig kunde åberopas starka skäl till förmån för att inga begränsningar alls görs. Det är givet att ökade målbalanser och ökad belastning på domstolarna leder till rättsförluster för de enskilda, som får vänta längre på exempelvis även sådant som att få inteckningar avklarade, och det leder helt naturligt också till risker för att kvaliteten i dömandet kommer att avta. Man talar litet grand vårdslöst om produktivitetsökningar även i dömandet. Detta är kanske inte det område där produktivitetsökningar är lättast att försvara, motivera och beskriva. Det kan konstateras att vissa hovrätter på några år har ökat antalet avdömda mål i storleksordningen 35-40 96 med praktiskt taget oförändrad personalkader. Det är ett indicium på att man kommit till en punkt där man kan säga: Hit men inte längre. Man har nått ett slags gräns. Det kan dessutom kanske påpekas att den ökade satsning som sker på bekämpande av ekobrottslighet och som tar sig uttryck i utökningar på polisoch åklagarsidan rimligen bör få sådana effekter att domstolarna blir mer belastade och dessutom får ett antal mål som är komplicerade och tidskrävande. Om den reform beträffande ekodomstolarna som föreslås från regeringens sida går igenom, innebär också detta ökade resurskrav, eftersom koncentrationen som sådan skulle leda till ökade krav på personal där koncentrationen gäller, utan att man har utrymme för motsvarande besparing där en viss minskning kan ske. Motiven för en neddragning har accepterats av utskottet, utan att utskottet, vilket framgår av mitt referat, har känt sig till fullo övertygat. Framför allt har vi svårt att se att man skulle kunna åberopa en nedgång i målbalanserna som ett skäl, när målbalanserna fortfarande är så höga att de utgör en risk ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag vill, herr talman, understryka att utskottet här har eftersträvat och uppnått enhällighet i en stark skrivning. Jag kanske t.o.m. får uttrycka den uppfattningen att jag skulle bli förvånad om en regering nästa år — oavsett vilken den är — är beredd att gå vidare och fullfölja linjen med nedskärningar på domstolsområdet.

Herr talman! Enligt beslut av riksdagen tjänstgör sedan den 1 juli 1983 i tingsrätternas nämnder normalt en lagfaren domare och endast tre nämndemän, mot tidigare fem. Från centerns sida motsatte vi oss denna ändring och har sedan dess verkat för att få en återgång till fem nämndemän i tingsrätten. Ett lekmannainflytande i våra domstolar utgör en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna rättsuppfattningar i samhället. Av särskilt stort värde är denna lekmannamedverkan när det gäller bedömningsfrågor, t.ex. angående påföljdsval eller bevisvärdering. Nämndemännens medverkan bidrar därigenom till att medborgarnas förtroende för rättskipningen upprätthålls. Vidare tillgodoser lekmännen medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet. Det är av största vikt att nämndemannakåren är så allsidigt sammansatt som möjligt, speglar olika politiska uppfattningar och representerar olika grupper i samhället. Det är också viktigt att nämndemannagruppen i varje enskilt mål är så representativ som möjligt. Vi anser att detta inte uppnås till fullo med bara tre tjänstgörande nämndemän. När den nya ordningen infördes 1983 beslöts att när tingsrätten behandlar mål där minimistraffet för den åtalade är två år, skall rätten bestå av fem nämndemän jämte lagfaren domare. Detta visar på en inkonsekvens. Det kan nämligen inte hävdas att överväganden om bevisvärdering eller påföljdsval skulle vara mer komplicerade och fordra en mer allsidigt sammansatt nämndemannagrupp i mål där detta minimistraff är stadgat än i övriga mål. Det kan inte heller påstås att följderna för den enskilde generellt sett är mer ingripande i det ena fallet jämfört med det andra. Dessa principiella synpunkter på bred lekmannamedverkan i tingsrätterna gäller naturligtvis i lika hög grad i länsrätterna, där vi också yrkar på en återgång till tidigare gällande regler. Stödet för detta synsätt ökar, och jag kan med glädje notera att moderata samlingspartiet nu äntligen har anslutit sig till denna linje. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som vi konstaterar att årets budgetproposition äntligen anvisar mer pengar för ersättning till nämndemännen. I budgeten avsätts 7 milj.kr. för detta ändamål. Jag är däremot kritisk till sättet som dessa ersättningar skall höjas på. Utskottets socialdemokratiska majoritet vill ha ett visst grundbelopp i botten och sedan ett inkomstgraderat tilläggsbelopp ovanpå detta. Lika lön för lika arbete är en princip som jag tycker är mycket bra. Uppdraget att vara nämndeman är lika värdefullt oavsett om det utövas av en metallarbetare, en hemmafru, en pensionär, en studerande, en tjänsteman eller en direktör. Därför bör också ersättningen vara lika. Vi föreslår därför i reservationen att de 7 milj.kr. som anslaget för nämndemännens arvode höjs med används för en generell höjning. De skulle då räcka till att höja arvodet med 60 kr./dag eller från 220 till 280 kr. En annan inte obetydlig fördel med ett generellt system är att det är mycket enkelt att administrera. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 2 och 3 i justitieutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Även i år har folkpartiet i någon mån försökt att prioritera domstolsväsendet. Ur allmän demokratisk och rättssäkerhetssynpunkt vill vi ha en återgång till fem nämndemän i tingsrätt i alla typer av mål. Beträffande medelsanvisningen i övrigt till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna biträder vi — liksom de andra partierna — regeringens förslag. Jag skall liksom Lennart Blom försöka att beröra domstolarnas arbetssituation. Anslagen till domstolsväsendet är, som till de flesta områden, präglade av det statsfinansiella läget. Vårt betänkande andas emellertid en viss pessimism. I förlängningen kan vi ju se förslag om ytterligare nedskärningar, och då kan rättssäkerheten komma i fara. Redan förra året framhöll utskottet domstolarnas ansträngda läge. Utskottet pekade på att resursförstärkningar kommit åklagare och polis till godo. Detta i sin tur betyder merarbete för domstolarna. Men ändå skars anslaget till domstolsväsendet ner — under hänvisning till bl.a. att effektiviteten kunde öka. Samtidigt konstaterade utskottet att kravet på rättssäkerhet sätter sin egen gräns för hur långt man kan minska resurserna. Underförstått — men outtalat — låg rädslan för att kvaliteten på domsluten kunde bli sämre. Årets medelsberäkning innebär nya nedskärningar. I detta utskottsbetänkande upprepar vi emellertid bekymren från förra året, framhåller vår oro och pekar på hur angeläget det är att arbetsförhållandena inom domstolarna blir sådana att den hittillsvarande standarden i dömandet och rättsvården i övrigt bibehålls. Vi talar en del om vissa positiva faktorer, som kan vara en avlastning för domstolarna, men det förtar inte intrycket av att utskottet ser ytterst allvarligt på domstolarnas möjlighet att arbeta på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt som vi i utskottet är medvetna om att personalinskränkningar kommer att ske, talar vi om vikten av att våra domstolar ägnar erforderlig tid åt att träna och utveckla blivande domare. Det är knappast en lätt uppgift för en redan pressad och stressad personal. Vår slutsats är: Räcker inte pengarna, får man söka nya på tilläggsbudget. Denna slutsats torde vara tämligen unik i utskottssammanhang. Jag kan inte erinra mig att vi någonsin uttalat oss på detta sätt i justitieutskottets nu 15-åriga historia. När det gäller medelsanvisningen har vi, herr talman, nu kommit till den punkt som betyder att varje ytterligare nedskärning i samma arbetsläge kan bli en fara för kvaliteten på avkunnade domar och därmed också en fara för rättssäkerheten. Detta utskottsbetänkande måste därför vara en allvarlig varning till denna eller till kommande regering. Hit men inte längre, sade Lennart Blom, och jag instämmer i det. Hit men inte längre kan man gå, om vi menar allvar när vi talar om rättssäkerhet. Jag övergår nu till att kort redovisa folkpartiets syn på antalet nämndemän i tingsrätt. Vi anser det angeläget med ett brett antal nämndemän i mål som avgörs av tingsrätt. Och då gäller det alla mål med nämnd. Både från allmän demokratisk synpunkt och från rättssäkerhetssynpunkt är det därför angeläget att gruppen av nämndemän har en så bred förankring i samhället som det över huvud taget är möjligt. Även ur politisk synpunkt är det viktigt med en allsidig sammansättning. Sammansättningen försämrades vid riksdagsbeslutet 1983. Det beslutet innebar också att nämndemännens tjänstgöringstillfällen minskade. Och därigenom tappar kåren såväl rutin som översyn av nya lagar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 samt till reservation nr 2, som handlar om hur den höjda ersättningen till nämndemännen bör fördelas.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte har någonting att erinra mot det Lennart Blom sade i sitt anförande om anslaget till domstolsväsendet i stort. I det stycket är utskottet överens, och jag tror att det är viktigt att markera det i dag. I justitieutskottets betänkande nr 25 behandlas också ett par andra frågor som är välkända för kammaren — de har diskuterats här många gånger. Den ena frågan rör antalet nämndemän och de rösträttsregler som skall gälla för nämndemännen, och den andra frågan rör ersättningen till nämndemännen. I båda dessa frågor föreligger reservationer, som vi också känner igen sedan tidigare, från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Jag skall kortfattat kommentera dessa reservationer, och jag börjar med frågan om underrätternas sammansättning, dvs. antalet nämndemän. Från den 1 juli 1983 infördes som huvudregel att tingsrätt vid huvudförhandlingar i brottmål, familjerättsliga tvistemål och sådana ärenden som kräver medverkan av nämnd är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän, i stället för, som gällde tidigare, fem nämndemän. Fortfarande gäller dock att fem nämndemän skall delta i mål om vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Samtidigt infördes också en regel om individuell rösträtt för nämndledamöterna. Reservanterna förordar nu en återgång till tidigare regler, och i reservationen innefattas också upphävande av den individuella rösträtten. För sitt ställningstagande anför man i stort sett samma argument som vid frågans behandling under förra riksmötet. Reservanterna hävdar för det första att de nuvarande reglerna har medfört en minskad allsidighet och representativitet bland nämndemännen — något som är till nackdel för rättskipningen i tingsrätterna. För det andra säger reservanterna att varje nämndeman numera tjänstgör så sällan att rutinen och kunskapen om lagändringar har försämrats. För det tredje påstås det i en av de motioner som ligger till grund för reservationen att tecken tyder på att antalet överklagade domar har ökat efter det att nämndemännens antal har sänkts. Påståendet om en minskad allsidighet och försämrad representativitet bland nämndemännen till följd av den nya ordningen stämmer inte, enligt utskottsmajoriteten. Genom att det totala antalet nämndemän i de olika domkretsarna bibehållits oförändrat har detta motverkats, menar utskottsmajoriteten. Fortfarande är ett mycket stort antal lekmän engagerade i rättsskipningen. Den andra huvudinvändningen mot den nuvarande ordningen är att den har lett till att varje nämndeman numera tjänstgör alltför sällan. Till detta kan sägas att antalet tjänstgöringstillfällen för nämndemännen efter reformen 1983, enligt bedömningar som gjorts, har minskat med i genomsnitt 2-4 dagar om året. År 1980 var den vanligaste tjänstgöringstätheten 11-20 dagar. Den genomsnittliga tjänstgöringen är alltså i dag ca 10 dagar. I den promemoria som har utarbetats med anledning av frågan om nämndemäns ersättning och tjänstgöringsförhållanden, vilken sedan också har remissbehandlats, har man uttalat att mycket starka skäl talar för att den schemalagda tjänstgöringstiden i allmänhet inte skall uppgå till fler än tio dagar om året — detta just för att uppnå en bättre representativitet även vid extra rättegångsdagar och långa rättegångar. Detta är något som många har framhållit som önskvärt. Detta riktmärke i fråga om antalet tjänstgöringsdagar eller schemalagda tjänstgöringsdagar har de flesta remissinstanser ställt sig bakom. Det tredje påståendet, om motivet för en återgång till de tidigare reglerna, är att man hävdar att det finns tecken som tyder på att antalet överklagade domar har ökat efter det att nämndemännens antal sänkts. Till detta kan man säga att måltillströmningen till hovrätterna har ökat oavbrutet sedan många år, men om man bara ser till antalet brottmål har en minskning inträtt under 1984. Det finns inga som helst direkta belägg för att antalet överklaganden och antalet mål i hovrätterna har ökat till följd av den nya ordningen. Detta tror jag är viktigt att markera, eftersom uppgiften figurerat i den politiska debatten. Det råder, herr talman, en bred enighet om att den lekmannamedverkan som föreligger vid våra domstolar är av stort värde. Lekmannainflytandet innebär först och främst en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Lekmännens medverkan bidrar också till att medborgarnas förtroende för rättsskipningen upprätthålls. Vidare tillgodoser lekmännen medborgarnas intresse i domstolarnas verksamhet, vilket inte är minst viktigt. Nyordningen har gällt sedan den 1 juli 1983, alltså i ett och ett halvt år. Några negativa erfarenheter som talar för ett ändrat ställningstagande har hitintills inte gjorts. Kvar står givetvis utskottets uppfattning, att reformen måste grundligt utvärderas sedan tillräcklig erfarenhet vunnits. Jag är inte särskilt förvånad över att centern och folkpartiet fullföljer sina tidigare reservationer mot gällande regler om antalet nämndemän i dag. Däremot måste jag säga att jag är förvånad över moderaternas ställningstagande. Moderaterna biträdde ju utskottsmajoritetens uppfattning när vi behandlade frågan under förra riksmötet, och jag måste ställa frågan till moderaterna: Vad är det som har hänt sedan vi för ett år sedan behandlade den här frågan? I sakfrågan har uppenbarligen inte skett något som föranleder något annat ställningstagande än i fjol. Det är ju ganska förvånande, menar jag, att moderaterna nu byter fot utan att man genomfört den utvärdering som vi har efterlyst och utan att vi har vunnit de erfarenheter som behövs för ett nytt ställningstagande. Jag vill till sist när det gäller den här frågan göra kammaren observant på att den borgerliga reservationen också innefattar ett krav på en återgång till de gamla rösträttsreglerna. Med reformen den 1 juli 1983 infördes ju en individuell rösträtt för nämndemännen även i brottmål. En individuell rösträtt har tidigare gällt vid lekmäns medverkan i rättsskipningen i hovrätt och kammarrätt, och nu innefattar alltså den individuella rösträtten även nämndemän som medverkar vid tingsrätter. Nu vill således de borgerliga partierna gå ifrån detta beslut och återgå till de gamla reglerna. Vi menar att detta innebär en avsevärd försvagning av nämndemännens inflytande i rättsskipningen och därmed också av lekmannainflytandet. Jag har svårt att följa de borgerliga partierna, när man säger att tremannanämnder skulle innebära en försvagning av lekmannainflytandet, medan man å andra sidan hävdar att den individuella rösträtten skall tas bort. Därigenom skulle lekmannainflytandet i tingsrätterna försvagas. Så till ftågan om nämndemännens ersättning. Det är en fråga som utskottet har engagerat sig i under en följd av år, och det på mycket goda grunder. Det är väl känt att nämnderna i dag inte har en representativ sammansättning, bl.a. när det gäller nämndemännens yrkesbakgrund. Industriarbetarna är klart underrepresenterade inom nämndemannakåren. En viktig åtgärd för att förbättra industriarbetarnas representation är givetvis att avsevärt förstärka ersättningen till nämndemännen. Ersättningen är i dag alltför låg, och många industriarbetare drabbas av ett rejält inkomstbortfall om de skall åta sig ett uppdrag som nämndeman. Det föreligger också en väldig orättvisa mellan dem som får löneavdrag på grund av att de medverkar som nämndemän och dem som inte får sådant löneavdrag. I den departementspromemoria som tagits fram för att man skall kunna analysera olika lösningar på arvodesfrågan nämns tre förslag. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom ett av alternativen, det alternativ som innebär att man bibehåller ett enhetligt grundarvode men att man samtidigt inför ett individuellt tilläggsbelopp till dem som drabbas av löneavdrag som överstiger grundarvodet. Med en kostnadsökning på ungefär 7 milj.kr. skulle det vara möjligt att med ett bibehållet oförändrat grundarvode på 220 kr. införa ett tilläggsbelopp på 230 kr. för dem som får inkomstbortfall. Därmed skulle det högsta sammanlagda arvodet kunna uppgå till 450 kr. Det motsvarar ungefär en dags löneavdrag vid en inkomst på 117 000 kr. och anknyter därmed till den s.k. brytpunkten i skattelagstiftningen. Genom det här systemet skulle det vara möjligt, menar utskottsmajoriteten, att på ett bättre sätt än i dag få en rimlig representativitet i sammansättningen av nämndemannakåren och också, framför allt, kompensera industriarbetarna som i dag får vidkännas en ganska rejäl förlust om de åtar sig ett nämndemannauppdrag. Förslaget innebär också en anknytning till de kommunala arvodesregler som blir allt vanligare ute i våra kommuner, där man just har infört ett sammanträdesarvode och utöver det lägger en ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att de borgerliga partierna reserverar sig på den här punkten och menar att man generellt skall räkna upp arvodet, och att det skall vara lika för alla. Om man följer den borgerliga reservationen, så innebär det en uppräkning från nuvarande 220 kr. till 270 kr. om vi bibehåller tre nämndemän. Om vi inför ett system med fem nämndemän, som de borgerliga partierna föreslår, så räcker dessa 7 milj.kr. inte till mer än en uppräkning till 240 kr. från nuvarande 220 kr. Jag förstår uppriktigt sagt inte hur de borgerliga partierna kan påstå att detta skulle leda till bättre representativitet, att det skulle leda till att industriarbetarna har lättare att åta sig uppdrag som nämndemän. Och varför, vill jag fråga er, skall det finnas andra regler för ersättningen till nämndemän än de regler som gäller för våra kommunalt förtroendevalda ute i kommunerna? Om ni verkligen menar allvar med att vi måste se till att uppnå en bättre representativitet och allsidighet när det gäller sammansättningen av nämndemannakåren, så har ni, menar jag, bara en väg att gå, nämligen att följa utskottsmajoritetens förslag. Det innebär en rejäl förbättring just för industriarbetarna och därmed också möjligheter till en bättre — mer allsidig — sammansättning av nämndemannakåren. Jag vill, herr talman, avslutningsvis yrka bifall till urskottets hemställan och avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! När det gäller antalet nämndemän i underrätterna säger Lars-Erik Lövdén att det är samma argument som kommer igen nu som vid tidigare behandlingar. Det är helt riktigt, och jag sade också i mitt första inlägg att vi har samma uppfattning som vi har haft tidigare — och som vi har haft alltsedan den här nyordningen genomfördes. Beträffande vår kritik mot den försämrade allsidigheten och representativiteten säger Lars-Erik Lövdén att denna försämring inte inträder eftersom det totala antalet nämndemän hålls oförändrat. Det är delvis sant. Men vi tycker att det också är oerhört viktigt att nämndemannagruppen i varje enskilt mål har denna allsidiga sammansättning och denna representativitet. Det är ju det som är viktigt för den enskilde som är åtalad i ett mål. Det är inte till någon glädje för denna människa om en brist i representativiteten i hans mål skall kompenseras i ett annat mål. I varje enskilt mål är alltså representativiteten viktig. Beträffande nämndemännens arvoden vill jag framhålla att Lars-Erik Lövdén inte svarade på den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande, och därför vill jag upprepa frågan. Den löd alltså: Vad är det för fel på principen lika lön för lika arbete? I konsekvens därmed skulle det alltså utgå samma ersättning. Att systemet införts i kommunerna tycker jag inte utgör något skäl för att införa det i det här fallet. Centern var motståndare till inkomstgraderade arvoden även då de infördes för kommunernas del. I konsekvens härmed är vi också mycket kritiska nu när det gäller nämndemännen. Vi är över huvud taget kritiska mot inkomstgradering av denna typ av arvoden.
Herr talman! Det är lätt att instämma i det vackra som Lars-Erik Lövdén sade om nämndemännen. Jag påminns om en socialdemokratisk motion som väcktes under den tid då socialdemokraterna var i oppositionsställning. Motionen skrevs av ett antal prominenta socialdemokrater. Även den motionen var en lovsång till lekmannainflytandet och till lekmännen. Men vad var det som hände? Jo, en av era första åtgärder i regeringsställning var att i de flesta områden minska antalet nämndemän från fem till tre. Om antalet nämndemän är lika stort som före 1983, säger detta mig följande — och det är en ganska enkel matematik. Minskar man antalet nämndemän till tre, och kåren är lika stor som under 1983, måste antalet tjänstgöringsdagar sjunka. Och sjunker antalet tjänstgöringsdagar, måste detta i sin tur betyda minskad rutin för nämndemännen, och det måste också betyda minskade möjligheter att hålla sig å jour med ändringarna i praxisen. Därför är det viktigt att vi återgår till det antal nämndemän som vi hade före 1983.

Herr talman! Låt mig börja med nämndemännens ersättning. Elving Andersson sade att det skall vara lika lön för lika arbete. Vi hävdar principen att alla skall få möjlighet att åta sig ett förtroendeuppdrag, det må vara ett kommunalt förtroendeuppdrag eller nämndemannauppdrag. Det skall inte innebära en betydande inkomstminskning, om man åtar sig ett nämndemannauppdrag. Men det är just detta som blir följden, om vi antar den borgerliga reservationen. Ni kan ju sträcka er till en ökning av nämndemannaarvodet från 220 kr. till 240 kr. om dagen. Jag förstår inte hur detta kan stämma överens med propåerna om en allsidig sammansättning av nämndemannakåren. Vårt förslag innebär en rejäl förbättring för just dem i samhället som lider av en rejäl inkomstförlust, om de åtar sig ett nämndemannauppdrag, personer som i dag är underrepresenterade inom nämndemannakåren. Det gäller industriarbetarna. Ni kan sträcka er till att höja arvodet med 20 kr. om dagen, vilket jag tycker är en ynkedom. Jag vill i detta sammanhang bara hänvisa till remissutfallet med anledning av den departementspromemoria som förberedde förbättringarna av nämndemannaarvodena. 20 nämndemannaföreningar, mer än hälften av dem som har yttrat sig i ärendet, har tillstyrkt det alternativ som utskottsmajoriteten har förordat. Så till Hans Petersson i Röstånga när det gäller antalet nämndemän. Hans Petersson talade om en socialdemokratisk motion från den socialdemokratiska oppositionstiden. Denna motion väckte vi med anledning av ett borgerligt förslag om att minska antalet nämndemän från fem till tre. Det var de borgerliga partierna som i regeringsställning lade fram det förslaget för riksdagen. Då lade vi fram ett motionsyrkande om avslag på det förslaget. Men det gjorde vi på grund av att ni inte ens hade remissbehandlat förslaget om att gå ned från fem till tre nämndemän. Det var ett illa förberett förslag. Det innehöll ingenting om att införa en individuell rösträtt för nämndemän. Mot den bakgrunden yrkade vi avslag på era propåer. Vi har kunnat tillstyrka förslaget om tre nämndemän eftersom det totala antalet nämndemän inte har minskat, deras tjänstgöringsförhållanden förbättrats och att det nu tas rejäla tag när det gäller ersättningsfrågan.

Herr talman! När 1983 års domstolsreform genomfördes, presenterades den som ett enda paket. Man bakade ihop frågan om antalet nämndemän i mindre mål med frågan om rösträttsreglerna. Socialdemokraterna var för hela reformen, de borgerliga var emot. Vpk vari sak för de nya rösträttsreglerna. De ledde, som vi såg det, till viss förstärkning av nämndens position och gynnade vid lika röstetal en mildare straffutmätning, något som stämmer med våra kriminalpolitiska värderingar. Däremot var vi emot en minskning av antalet nämndemän i vissa mål. Eftersom båda frågorna togs upp som ett enda paket, valde vi att i voteringen avstå. Nu upprepar sig denna situation. Den borgerliga reservationen bakar ihop båda frågorna. De borgerliga partimotionerna vill tillbaka till den gamla ordningen, både i fråga om antalet nämndemän och i fråga om rösträttsreglerna. Enskilda borgerliga motionärer vill däremot behålla rösträttsreglerna och återgå till ordningen med fem nämndemän. I sista timmen har så presenterats en voteringsordning, där de båda frågorna skiljs åt. Vpk-gruppen har i detta nya läge utförligt sökt diskutera hur vi borde ställa oss. Vi har sökt väga olika skäl och argument mot varandra. Vårt ställningstagande är följande: Beträffande rösträttsreglerna ämnar vi försvara den 1983 införda ordningen. Beträffande antalet nämndemän i mindre mål har vi sett detta som ett representativitetsproblem, men också som en fråga om nämndens inflytande. Detta problem är emellertid ingalunda enkelt. Det handlar inte bara om hur många nämndemän som skall tjänstgöra vid varje rättegångstillfälle. Det handlar också om varje nämndemans möjlighet att tjänstgöra vid tätare resp. mindre täta tjänstgöringstillfällen. Det handlar framför allt om villkoren för olika grupper av människor att kunna åta sig uppdrag som nämndemän. Det är därför ingalunda helt säkert att representativiteten blir bättre allmänt sett med en återgång till fem nämndemän. Detta beror på vilka som kan motsvara den ökade tjänstgöringsskyldigheten och vilka som inte kan det. Det är också en fråga om vad man kan satsa pengar på. Med fem nämndemän även i mindre mål ökar givetvis kostnaden. Man ställs inför frågan ifall detta i trängda budgetlägen är det bästa sättet att använda pengarna på. Det är möjligt att representativiteten inom nämndemannakåren som helhet faktiskt blir bättre om man i stället ger bättre ekonomiska villkor för att utöva nämndemannafunktionen. Vi har inte entydigt kunnat besvara dessa frågor. Vi vill därför avvakta den utvärdering av reformen som kommer att ske. Vi vill gärna betona det angelägna i att denna icke får dröja särdeles länge. Visar denna utvärdering att farhågorna för tremannanämnderna var befogade, skall vi stödja en återgång till större nämnder. Vi tar fasta på vad som sägs i utskottsskrivning en om att eventuella påvisade nackdelar bör leda till en omvärdering av reformen. I väntan på den kommande utvärderingen har vi därför valt att avstå i voteringen i fråga om antalet nämndemän i mindre mål. När det gäller frågan om ersättning till nämndemän röstar vi med utskottet.

Herr talman! Jag skall i detta anförande beröra moderaternas ställningstagande när det gäller antalet nämndemän i tingsrätt samt ersättningen till nämndemän. Reglerna om sammansättningen i tingsrätterna ändrades i vissa avseenden den 1 juli 1983. De borgerliga partierna hade en gemensam reservation mot beslutet om minskning av antalet nämndemän. Motion hade från moderaternas sida väckts av Görel Bohlin mot nedskärningen, och vi moderater i utskottet följde således upp den motionen. Vi reservanter ansåg att propositionen innebar en genomgripande förändring i de grundläggande principerna om lekmannamedverkan i allmän underrätt. Vidare framfördes att ändringar av sådan art normalt brukar föregås av en rättspolitisk debatt om behov, förutsättningar och former för ändring. Förslaget var emellertid inte resultatet av någon sådan debatt utan hade sin grund i överväganden av samhällsekonomisk natur. Reservanterna ansåg sig väl kunna förstå att ansträngningar att åstadkomma besparingar och rationaliseringar också måste göras inom rättsskipningens område. Det betonades dock att ensidiga besparingshänsyn inte bör tillåtas styra de för rättsskipningen viktiga principerna. Lekmannamedverkan vid våra domstolar är av stort värde av flera skäl. Den utgör en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmän rättsuppfattning. Lekmännens medverkan bidrar till att medborgarnas förtroende för rättsskipning upprätthålls och att medborgarnas intresse av insyn i domstolarna och deras verksamhet tillgodoses. Det är angeläget att nämnderna har en bred förankring i samhället, både ur allmänt demokratisk synpunkt och av rättssäkerhetsskäl. När de nya reglerna om tingsrätts sammansättning genomfördes 1983 ändrades också reglerna för rösträtt för tingsrättshnämndemännen, så att de fick individuell rösträtt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men i brottmål gäller den lindrigaste meningen om den fått hälften av rösterna. När frågan om återinförande av ordningen med fem nämndemän behandlades av utskottet i april 1984 ansåg vi moderater att vi inte kunde stödja de motioner som då förelåg och den reservation som skrevs under av centern och folkpartiet. Vår motivering för detta ställningstagande var helt av ekonomisk art. Vi hade inte underlag för att bedöma kostnaderna för ett återinförande av femmannanämnder och inte heller möjligheter att på det stadiet kunna utvärdera följderna av förändringen. Vi ansåg med andra ord att det hade gått för kort tid. Alla förändringar blir, det är vi alla medvetna om, utsatta för reaktioner, negativa såväl som positiva. Hänsyn skall naturligtvis tas till vederhäftig kritik mot fattade beslut. Ansvar skall tas av oss politiker för hur vi vill prioritera medelsförbrukningen inom de olika instanserna. Det är att beklaga att socialdemokraternas företrädare i utskottet inte har tagit intryck av den kritik som framförts från många håll. I motioner under allmänna motionstiden i år har frågan ånyo väckts om antalet nämndemän i tingsrätt, bl.a. i en partimotion från moderata samlingspartiet. Vid behandling av motionerna i utskottet tyckte vi borgerliga reservanter att vi hade så stort underlag för vårt ställningstagande att vi fann det befogat att föreslå en återgång till tidigare gällande regler.

Vi anser att, vid en återgång till fem nämndemän, de gamla omröstningsreglerna skall gälla. I reservation 2 om ersättning till nämndeman förordar vi reservanter det i propositionen föreslagna alternativet A, vilket innebär ett bibehållande av nuvarande ordning med en uppräkning av ersättningsbeloppet. Med detta system blir arvodet lika för alla nämndemän, och det anser vi vara det riktiga systemet. I reservation 3 behandlas antalet nämndemän i länsrätt, och vi framför där liknande synpunkter som i reservation 1. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i utskottets betänkande.

Herr talman! När kammaren förra våren behandlade det här ärendet fanns en enighet mellan moderater och socialdemokrater om att avvisa centerns och folkpartiets propåer om en återgång till fem nämndemän i tingsrätterna. Vi gjorde det med samma motivering som nu, nämligen att systemet hade verkat alltför kort tid för att man skulle ha hunnit vinna några erfarenheter av det och att man borde avvakta den annonserade utvärderingen innan man slutligt tog ställning till frågan. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt — det framhöll jag också i mitt anförande — att moderaterna nu har frångått det ställningstagandet. Någon utvärdering har ju inte gjorts. Det är egendomligt att moderaterna byter fot innan en sådan utvärdering har gjorts. Som jag framhöll i min sista replik till Elving Andersson har vi sagt att vi skulle kunna gå med på det här förslaget på de tre villkor som jag nämnde, nämligen att det totala antalet nämndemän är oförändrat, att vi när det gäller antalet tjänstgöringsdagar får bättre förhållanden som medger en större allsidighet och en stor representativitet vid långa rättegångar och vid extraordinära rättegångar samt att vi nu lyckas lösa problemet med ersättningen. När det gäller ersättningsfrågan menar Inger Wickzén att man skall ha lika lön för lika arbete; det viktiga är att man bibehåller samma arvode för alla. Men det system ni förordar innebär ju inte lika lön för lika arbete. Det finns nämligen mycket stora grupper som inte får något löneavdrag för att de medverkar som nämndemän. De får då bibehålla sin lön, och på det lägger man då sammanträdesarvodet. Samtidigt finns det mycket stora grupper, privatanställda industriarbetare framför allt, som får vidkännas fullt löneavdrag och därmed också tappar rejält inkomstmässigt när de åtar sig ett nämndemannauppdrag. Ni talar så vackert om allsidig representation, om att vi bör bredda representationen. Men i praktiken är ni ju inte beredda att göra det, genom det förslag ni har förordat när det gäller ersättningsfrågan. Jag sade tidigare att ert förslag i ersättningsfrågan innebär en höjning av arvodet från 220 kr. till 240 kr. Det är ynkligt, mot bakgrund av vad utskottet tidigare i bred enighet har uttalat om värdet av en rejäl höjning av ersättningen.

Herr talman! När vi diskuterat det här inom vpk-gruppen och därvid känt en icke ringa sympati, skulle jag vilja säga, för tanken att i mindre mål återgå till fem nämndemän har utgångspunkten — för detta liksom för vår diskussion i övrigt av den här frågan — varit att stärka nämndens ställning. Nu vet vi att det finns enskilda borgerliga motionärer som i det här avseendet haft uppfattningar som legat våra mycket nära. Jag vill särskilt framhålla att Allan Ekströms arbete och det intresse han har lagt ned på det här är värt en eloge. Men när vi har diskuterat hur vi själva skulle rösta i den nya typen av voteringsordning, som innebär att man särskiljer frågorna, har vi känt oss mycket konfunderade, eftersom motivet både för folkpartiets och för moderaternas partimotion uppenbarligen måste vara ett annat än att stärka nämndens ställning. Vi erinrade oss också att förra gången detta behandlades framfördes inte önskemålet om ett stärkande av nämndens ställning som argument mot 1983 års reform. Tvärtom framskymtade i den borgerliga pressen starka farhågor för att man därmed försvagade domarens ställning. Det gjorde oss osäkra om vad som egentligen är er avsikt. När man sedan i de två borgerliga partimotionerna bakar samman en återgång till det gamla rösträttsreglerna med en återgång till systemet med femmannanämnden frågar vi oss om ni verkligen är ute efter att stärka nämndens ställning. Det är nämligen det som vi i den fortsatta diskussionen skulle vara intresserade av. Allan Ekströms linje är klar. Han håller på de nya rösträttsbestämmelserna men vill ha fem nämndemän. De borgerliga partimotionerna strider mot den hållningen. Varför? Vad är skälet till att ni inte otvetydigt ställer upp för ett stärkande av nämndemannainflytandet?
Herr talman! Först till Jörn Svensson: Jag tycker att det framgår mycket klart av reservation 1 vad det är vi vill stärka. Vi vill att det skall vara en bred sammansättning av nämndemän. Vi anser att detta blir bättre för den anklagade och för nämndens beslut om dom att det är fler nämndemän som kan tycka och har möjligheter att påverka. Detta poängterar vi mycket klart nederst på s. 20 och överst på s. 21. Det kan väl inte råda något tvivel om varför vi vill att ordningen med fem nämndemän skall återinföras. Till Lars-Erik Lövdén: Moderaterna har inte bytt fot. Vi följer upp den reservation vi stod bakom när utskottet första gången tog ställning för införande av tre nämndemän. Vi följer alltså upp vår reservation från april 1983. Jag sade i mitt anförande att vi vid förra tillfället inte ansåg oss kunna följa upp detta, dels därför att det inte fanns pengar, dels därför att vi tyckte det borde gå litet längre tid än ett knappt år innan vi tog ställning. Nu anser vi att det gått tillräckligt lång tid och finns tillräckligt mycket underlag för att se att det inte är bra med tre nämndemän. Därför vill vi återinföra femmannanämnderna.

Herr talman! Detta var svaret på ena delen av min fråga. Jag accepterar Inger Wickzéns motivering för återinförande av femmannanämnden. Men varför vill ni då återgå till de gamla rösträttsreglerna, som skulle neutralisera en god del av effekterna härav och försvaga nämndens ställning? Och varför framhärdar ni envist vid att koppla samman dessa frågor, att inte vilja gå tillbaka till femmannanämnder med mindre än att ni också försämrar rösträttsreglerna? Det är er vacklan mellan dessa två egentligen oförenliga ståndpunkter som förvånat oss och gjort oss misstänksamma.

Herr talman! Inger Wickzén fortsätter att hävda att det är moderaternas inriktning att vilja åstadkomma en bred representativitet. Jag ville tro henne på hennes ord, men jag förstår inte varför moderaterna inte följer upp detta i praktisk handling. Minskningen av antalet nämndemän från fem till tre innebar inte någon försämrad representativitet. Det hävdar vi med bestämdhet på ett par grunder. För det första har inte det totala antalet nämndemän minskat. För det andra har vi, som jag sagt tidigare, genom det nya systemet med färre tjänstgöringsdagar — i genomsnitt ungefär tio schemalagda — kunnat få en bättre representativitet vid de långa och extraordinära rättegångarna. Så den förändring som har skett, menar jag med bestämdhet, har inte inneburit försämrad allsidighet och försämrad representativitet. Men än en gång, Inger Wickzén: Ni är inte beredda att på en enda punkt i praktisk handling se till att det blir en bättre allsidighet i nämnderna. Vi är ju helt på det klara med — det har också utskottet framhållit vid flera tillfällen — att industriarbetarna är klart underrepresenterade i nämndemannakåren. I stället är lantbrukarna överrepresenterade, likaså tjänstemän och offentliganställda, pensionärer och hemarbetande. Det enda sättet att komma åt den här olägenheten är en klar förbättring av nämndemannaarvodena och bättre tjänstgöringsförhållanden för nämnde mannakåren som helhet. Men där är ni inte beredda att följa med, utan ert förslag innefattar en höjning med 20 kr. om dagen, och det förändrar ju ingenting i sak i fråga om ett arvode som legat fast under så många år. Sedan vill jag precis som Jörn Svensson säga att det föreligger uppenbarligen delade meningar inom det borgerliga blocket i frågan om individuell rösträtt och dess ihopkoppling med frågan om antalet nämndemän. Om jag har läst vissa borgerliga motioner rätt, vill Allan Ekström behålla den individuella rösträtten. Ewy Möller vill också behålla den individuella rösträtten, likaså Margaretha af Ugglas. Däremot säger de borgerliga partiernas företrädare i justitieutskottet att man skall upphäva den individuella rösträtten. Jag vill avslutningsvis, eftersom det här förmodligen är min sista replik, göra ytterligare en markering. Den utvärdering som Jörn Svensson har efterlyst och som också utskottsmajoriteten skriver om är naturligtvis väldigt angelägen. Det har nu gått ett och ett halvt år, och då borde det också finnas förutsättningar att snabbt ta itu med utvärderingen.

Herr talman! Ja, Jörn Svensson, visst finns det olika uppfattningar om den individuella rösträtten bland de borgerliga motionärerna. Det är helt klart. Viiutskottet har ansett att de två frågorna kunde bakas ihop i en reservation, och därför har vi gjort det. Men vi har också sett voteringsordningen. Det kommer att bli två olika voteringar. På så sätt blir det inget problem för Jörn Svensson och hans parti att stödja ett återinförande av fem nämndemän. Ni kan alltså mycket väl följa upp vad ni tidigare har ansett i en fråga som vi anser att det nu är tid att verkligen göra någonting åt. Lars-Erik Lövdén säger att representationen inte blivit sämre med tre nämndemän i stället för fem. Vi anser att det har blivit sämre, och det är därför vi vill återgå till fem nämndemän. Lars-Erik Lövdén talar vidare om att vissa grupper är underrepresenterade, och han framhåller industriarbetaren som får helt avdrag på sin lön när han är borta från arbetet. Ja visst, det får han, men det är ju en avtalsfråga. Det är någonting som man avtalar sig till genom fackliga förhandlingar och inte någonting som riksdagen skall ta särskild hänsyn till när det gäller att bestämma arvodet till dem som fullgör ett visst uppdrag. Jag vet många människor som kanske inte är industriarbetare men som har anställningar där det är svårt att begära tjänstledighet och som tar ut lediga dagar eller semester när de sitter i nämnden. Jag har faktiskt aldrig hört att någon tackat nej till ett nämndemannauppdrag med motiveringen att man får dåligt betalt för det. Jag tror att de som blir valda till nämndemän känner ansvar och också en stolthet över att få vara nämndeman och därför tackar ja till uppdraget. Jag tror inte att man skall ha ett politiskt uppdrag för att tjäna pengar på det. Jag tror att det behövs en hel del idealism också och att det behövs intresse för uppdraget. Därför tycker jag att det är bra att alla som har ett uppdrag också har lika arvode.

Herr talman! Nämnden i tingsrätt skall, som andra talare tidigare framhållit, spegla det allmänna rättsmedvetandet och allmänt rådande värderingar på ett någorlunda allsidigt och representativt sätt — det är i dag själva grunden för nämndens legitimitet. Lagen är, som bekant, ofta oklar, mångtydig och motstridig eller har luckor. Vad skall då gälla? blir frågan. Svaret blir enligt den finländske professorn Aulis Aarnio i uppsatsen Värdena och domarreglerna, intagen i Festskrift till Jan Hellner 1984, att valet av det slutliga innehållet blir beroende av domarens värden och värderingar. Det är därför inte möjligt att skarpt skilja mellan rätt och moral. Rättsnormerna utgör enligt professor Aarnio endast en del av samhällsnormerna. Domaren måste med andra ord ständigt ha fingret på tidens puls.

I en annan uppsats i samma festskrift citerar professor Sven-Olof Lodin Aristoteles, som för länge sedan uttryckte samma sak, nämligen att en lagregel inte kan ge svar på alla tänkbara situationer och att det därför blir domstolens sak att döma som lagstiftaren själv skulle döma, om han varit närvarande vid tillfället, och så som han skulle ha beslutat, om han känt till det ifrågavarande fallet. För att kunna uppfylla dessa villkor för sin legitimitet — som också följer ur tryckfrihetsförordningens stadgande om utseende av jurymedlem — får nämnden självklart inte vara hur liten som helst. I så fall förlorar den sin legitimitet. Vid tidigare överväganden har riksdagen funnit att antalet fem är ett minimum. Riktigheten av denna uppfattning är nu allmänt befäst. Överallt beklagas reformen från år 1983, såväl av yrkesdomarna som av nämndemännen själva. Sveriges domareförbund — för att ta ett exempel — skrev den 30 oktober förra året till justitieministern bl.a.: ”Nämndemannakårens allsidiga sammansättning har under åren ansetts vara av stort värde i och för sig.

Förutom att sålunda spegla det allmänna rättsmedvetandet har nämnde mannainstitutionen i sin tidigare sammansättning tillgodosett önskemålen om kontinuitet och likformighet i lagtillämpningen. Just dessa omständigheter — att nämnden förnyas successivt och deltar i rättsskipningen någorlunda ofta under en längre tidrymd — brukar vi i Sverige med stolthet framhäva som något särskilt positivt, då nämnden jämförs med juryinstitutionen utomlands. Alla dessa förhållanden har slutligen bidragit till att förbättra urvalet av nämndemännen. Tingsrätterna har hittills åtnjutit ett alldeles särskilt stort mått av förtroende och tillit från allmänhetens sida i förhållande till andra jämförbara institutioner. Det är därför desto mera tragiskt att många nämndemän nu talar om att sluta efter pågående period därför att tingsrätten, med nämndemännens egna ord, inte är sig lik längre. Herr talman! Jag har personligen engagerat mig djupt i frågan om nämndens ställning därför att jag under mitt mer än 30-åriga yrkesliv i rättsskipningens tjänst — av vilken tid jag varit rådman i tingsrätt i omkring 10 år — blivit övertygad om nämndens betydelse. Nämndemannainstitutionen har uråldriga traditioner i vårt land. Jag avser då nämnden i tingsrätt, däremot ej i hovrätt, som är ett modernt påfund. Mot denna bakgrund är jag mycket tillfredsställd i dag, då det nu finns större uppslutning än tidigare i riksdagen för att återinföra den gamla ordningen — hur stor får voteringen utvisa. En helt annan fråga är innehållet i omröstningsreglerna. Det spörsmål som då är av intresse avser det fallet att siffrorna i tingsrätten blir två mot två eller tre mot tre. Tidigare hade ordföranden alltid utslagsröst. Nu råder den inskränkningen att ordföranden har förlorat sin utslagsröst i den situationen att en mening kan anses lindrigare än den andra. Det är då fråga om brottmål där den ena gruppen t.ex. vill döma till böter medan den andra vill utdöma fängelse. I alla övriga situationer har ordföranden även nu kvar sin utslagsröst. Om tre ledamöter vill ge hustrun vårdnaden om barnet medan tre vill ge mannen vårdnaden, vinner alltså den mening som ordföranden biträder. Visst bör yrkesdomaren ha den positionen i dömandet att han alltid har utslagsröst; det erkännandet bör samhället kunna ge honom. Det tycker många nämndemän också. Men olika uppfattningar här får självfallet inte inverka på frågan om antalet nämndemän. Det skall vara möjligt att rösta på fem nämndemän även för den som vill behålla nuvarande omröstningsregler. Just därför begränsade jag yrkandet i min motion 380 till att avse antalet nämndemän.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

Herr talman! Onsdagen den 18 maj 1983 tog riksdagen ställning till regeringens proposition 1982/83:126. Den innehöll bl.a. ett förslag att minska antalet nämndemän i tingsrätt och länsrätt från fem till tre. Gunilla André, Hans Petersson i Röstånga och jag själv hade var för sig i motioner föreslagit avslag på denna s.k. reform. Vid riksdagsbehandlingen enade sig de tre borgerliga partierna, som här redovisats, i en gemensam reservation. Under den allmänna motionsperioden i januari 1984 motionerade på nytt Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga, nu i sällskap med Ingrid Sundberg, som dock hade en något annorlunda formulering av motionsyrkandet. På grund av den korta tid som förflutit sedan ändringen togs samt av ekonomiska skäl var man från moderata samlingspartiet då inte beredd att föreslå en ändring. Nu har ytterligare ett år gått. Från många håll inom domstolsväsendet har behovet av en återgång till fem nämndemän hävdats. Domare och moderata nämndemän har vittnat om nackdelarna med det ringa antalet nämndemän. Efter en genomgripande diskussion inom moderata samlingspartiet, genom motioner till partistämman från bl.a. Stockholms stad och Stockholms län samt genom stämmans enhälliga beslut i enlighet med dessa motionsyrkanden kan jag nu glädja mig åt att det finns ett starkt tryck från partiet om ändring tillbaka till fem nämndemän. Herr talman! Från alla partier brukar framhållas betydelsen av ett förtroendemannainflytande — inte minst socialdemokrater talar mycket därom. Från alla partier har också ordats om den stora betydelsen av ett representativt lekmannainflytande i domstolarna t.ex. vid införandet av nämndemannamedverkan i hovrätt och kammarrätt. Det har rått enighet om värdet från allmänt demokratiska synpunker av lekmannainflytandet såsom stöd för ställningstagande vid dom, för att sprida kännedom om hur domstolarna fungerar samt för att skapa förtroende hos allmänheten för rättsväsendet. Nämndemännens medverkan är av stort värde för den folkliga förankringen och utgör en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Det system med ett minskat antal nämndemän som nu har praktiserats i två år har fått mycken kritik. Tveklöst har möjligheterna reducerats för samhällsintresserade medborgare att medverka i den del av den demokratiska processen som dömande i tingsrätt innebär. Risken för ett minskat förtroende för rättsväsendet kvarstår — även om det inte för närvarande går att bevisa — liksom farhågorna för en sämre rättssäkerhet. Med anledning av proposition 100 om anslag till domstolsväsendet samt under den allmänna motionsperioden har ett antal motioner väckts om återinförande av före den 1 juli 1983 gällande regler beträffande antalet nämndemän i tingsrätt, bl.a. en partimotion från moderata samlingspartiet. Herr talman! Jag är både förvånad och besviken över de socialdemokratiska ledamöternas oförmåga att tänka om på denna för både rättstrygghet och demokrati så väsentliga punkt. Samtidigt är jag som en av de första motionärerna glad över mitt eget partis ställningstagande. Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som fogats till justitieutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Sedan vi i höstas hade en stor debatt om narkotikapolitiken, har i det väsentliga inget nytt inträffat. Oenigheten kvarstår mellan majoriteten i utskottet och oppositionen om några av de väsentligaste punkterna när det gäller narkotikapolitiken i vårt land. Det gäller kriminaliseringen av missbruket. Det gäller åtgärder mot narkotikahanteringen inom kriminalvårdens anstalter. Det gäller att täppa till luckor i narkotikastrafflagen så att all hantering med illegal narkotika kan lagföras och bestraffas, och det gäller samarbetet mellan olika myndigheter på skilda nivåer i syfte att tidigt kunna fånga upp ungdomar, som är på väg in i missbruket, och kunna bryta en utveckling, som många gånger kan sluta med en katastrof. Alla dessa frågor tas upp i de borgerliga reservationerna. Jag återkommer snart till dem. Till en framgångsrik narkotikapolitik hör naturligtvis de viktiga och svåra frågorna om hur det sociala vårdtvånget är utformat. Detta hör till socialutskottets ansvarsområde och är alltså inte någonting som främst bör diskuteras i detta sammanhang. Låt mig ändå, herr talman, säga att det är ett steg, låt vara kort och stapplande, i rätt riktning som socialministern nu är på väg mot, när det s.k. mellantvånget aktualiseras. Utan tvivel behövs en skärpning av möjligheten att tidigare kunna ingripa mot missbrukande ungdomar. Förtvivlade föräldrar till dessa ungdomar har ju år ut och år in med vanmakt kunnat konstatera att ingripandet sker först när nästan allt hopp är ute. Vi får, herr talman, anledning att återkomma till den frågan i en senare debatt, men jag tyckte det ändå var angeläget att ta upp den i detta sammanhang. Innan jag går över till reservationerna, vill jag säga några ord om den internationella narkotikasituationen. Någon avmattning i det totala flödet av narkotika i världen förmärks inte. Tvärtom finns vad gäller Europa ganska tydliga tecken på en ökning av flödet av tunga narkotiska preparat, främst heroin och kokain. De stora internationellt verksamma narkotikaligorna med ursprung i amerikanska, europeiska och sydostasiatiska förbrytarorganisationer tycks snarast kunna öka sin omsättning. Även de svindlande penningbelopp som det här handlar om tycks öka. En i mitt tycke mycket intressant undersökning av DEA, den amerikanska centrala federala myndigheten för att bekämpa narkotika, visar en klar tendens till att de vinster som härflyter ur den illegala narkotikamarknaden i stigande utsträckning tvättas och investeras i Europa. Länder med mycket hög banksekretess i vår världsdel har uppenbarligen blivit fristäder för att dölja stora belopp som är intjänade på narkotikahandel. Det gäller Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg och de s.k. kanalöarna. Österrike och Ungern, som nyligen antagit lagar om långtgående banksekretess, bedöms enligt rapporten löpa risk att bli nya mottagare av svarta pengar. Låt mig ge några exempel från den här DEA-rapporten, som jag tycker är mycket intressant. Från Amerika lyckades man förra året, tack vare uppenbar bevisning, få de schweiziska myndigheterna att frysa ca 900 milj.kr. vilka investerats i schweiziska banker och uppenbarligen var knarkvinster från USA. Kanalöarna Jersey och Guernsey, med en befolkning på knappt 175 000 invånare, har 65 olika banker. Polisen avslöjade härförleden att en amerikansk haschförsäljare hade etablerat över 50 s.k. brevlådeföretag på Guernsey för att tvätta pengar tjänade på haschhandel från Pakistan och Thailand. Via dessa tvättade pengar hade han sedan börjat köpa fast egendom på Rhode Island och i South Carolina. Totalt rörde det sig om ca 360 milj.kr. DEA räknar, i den rapport jag talar om, med att banker i Luxemburg inrymmer pengar uppgående till flera miljarder som härflyter från narkotikahandel från Centralamerika och de karibiska öarna. Identiteten på dessa pengar går alltså att konstatera så långt att man kan hänföra dem till nation. Ett sista exempel: Den italienska polisen avslöjade förra året att man hade sökt använda tvättade heroinvinster till köp av fast egendom i Milano för 18 milj.kr., ett hotell i Rom för 315 milj.kr. och ett italienskt försäkringsbolag för nära 1,5 miljarder. Herr talman! Det jag nu talat om visar vilka dimensioner narkotikaproblemet har och också vilken nära anknytning som finns till det som vi i vårt land brukar kalla ekonomisk brottslighet. Det gäller alltså att med stor vaksamhet se till att inte också vårt land dras in i denna internationella brottslighet med de stora belopp som det handlar om. Mot denna bakgrund måste vi också se på vilka åtgärder inom vårt land för att stoppa missbruket som är viktiga att vidta. I det sammanhanget vill jag först ta upp frågan om kriminalisering av missbruket, som behandlas i den första borgerliga reservationen. I debatten i höstas förekom enligt min mening stora överdrifter från vissa socialdemokratiska debattörers sida. Det talades om att vi ville kasta hundratals, kanske tusentals tonåringar i fängelse och att vårdbehövande unga missbrukare inte skulle våga uppsöka vårdinstitutioner av rädsla för att bli gripna och straffade. Jag tyckte att den debatt som vi då förde klargjorde åtminstone att det inte var detta som det hela handlade om. Det som frågan gäller är om vi skall utplåna den lilla formella, straffrättsliga frizon som ges av att det inte går att få till stånd en fällande dom för innehav om inte polisen kan gripa vederbörande på bar gärning med otillåtet innehav. Högsta domstolsdomar från senare år har visat på denna formellt sett smala frizon, som enligt vår mening måste täckas in, både av det skäl som jag nu har pekat på men också av ett annat mycket viktigt skäl. Tlikhet med mycken annan lagstiftning, där samhället bör sätta normer för uppträdandet, ger en kriminalisering här ett mycket starkt stöd till de människor och ideella organisationer i vårt land som i närkamp med knarket bland ungdomar försöker komma till rätta med dessa flumattityder. I detta fall är normen — och den är mycket utbredd i vårt samhälle — att all icke-medicinskt betingad användning av narkotika är förkastlig och främmande för vår kultur. Jag tror det är någonting som är i total samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Men vi vet — och detta är det viktiga — att många av de ungdomar som missbrukar framför allt hasch har ”argument” för att missbruka narkotika. Det är också känt vilka dessa argument är. Det handlar om en i dessa ungdomskretsar vitt utbredd vetskap om att missbruket i sig icke är kriminaliserat och följaktligen ”tillåtet”, låt vara att de flesta också känner att omgivningen ogillar deras missbruk. Den straffrättsliga frizonen är i dessa kretsar en godtagen ursäkt för missbruket och utgör ofta ett övertalningsargument för att leda nya ungdomar in i missbruket: ”Prova på, det är inte förbjudet”. Att samhällets absoluta avståndstagande från missbruket fastslås i lag är särskilt viktigt när det gäller ungdomar som inte är missbrukare men som i kamratkretsen uppmanas att pröva. I sådana situationer vore det ett starkt stöd för dem som vill säga nej om just denna användning vore straffbar. Herr talman! Reservation 2 handlar också om att genom vissa ändringar i gärningsbeskrivningarna i narkotikastrafflagen söka kriminalisera vissa förfaranden som det i dag visat sig mycket svårt att lagföra och få fällande dom på. Dessa förfaranden är sådana att det framstår som orimligt att inte få dem straffbelagda, med hänsyn till uppfattningen att all befattning med illegal narkotika skall vara kriminaliserad. Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i den reservationen, för det skulle leda till en juridisk terminologi som kan vara svårbemästrad. Som jag sade handlar det i alla fall om att vissa förfaranden i fortsättningen bör bli enklare att komma åt. Reservation 3 är en mycket viktig reservation. Narkotikasituationen på kriminalvårdens anstalter har under flera år varit föremål för intensiv diskussion både i justitieutskottet och inom kriminalvården. Förhållandena har tidvis varit helt oacceptabla, och justitieutskottet har flera gånger med ett språkbruk som är ovanligt i detta hus markerat att situationen snabbt måste förändras till det bättre. Det är orimligt att icke missbrukande interner fruktar för sin säkerhet och begär isoleringscell för att undvika sina plågoandar. Det är orimligt att domstolar undviker att döma till frihetsberövande påföljd när man egentligen skulle ha gjort det, därför att domstolen är rädd för att den tilltalade kan bli narkoman under själva anstaltsvistelsen. Det är orimligt att vi skall behöva arbeta med ett sådant begrepp som särskilda narkotikabefriade anstalter. Alla anstalter skall naturligtvis vara narkotikafria! Vi kräver i vår reservation återigen att regeringen snabbt vidtar de organisatoriska och lagstiftningsmässiga åtgärder som krävs för att få bort knarket från anstalterna. Herr talman! Mot bakgrund av den internationella situationen på narkotikamarknaden är insatserna för att stoppa tillförseln vid våra gränser viktiga. Sverige är emellertid inte en ensam ö i världen. Ingen tvekan råder om att Sverige måste driva på för att förbättra det europeiska och internationella samarbetet för att bekämpa narkotikalangningen. Detta gäller både de tekniska resurserna och samarbetet mellan polis och tullmyndigheter mellan olika länder. Men också inom landet är ökad effekt med tillgängliga resurser av nöden. Det förhållandet att tullen och polisen är skilda organisationer med olika departementstillhörighet och med delvis skilda befogenheter är något vars betydelse i kampen mot narkotikatillförseln i vårt land kan diskuteras. Enligt vår mening måste tullens och polisens samarbete vad gäller information och resurser förbättras för att denna kamp skall lyckas. Ingen tvekan råder om att man åren framöver måste åstadkomma resursförstärkningar på olika områden när det gäller tullens och polisens insatser mot narkotikan. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till samtliga reservationer i justitieutskottets betänkande 26.

Herr talman! Eftersom vi ganska nyligen här i kammaren har haft en omfattande debatt om dessa problem ämnar jag inte gå in på alla de detaljfrågor som berörs i utskottsbetänkandet och i reservationerna. Då Björn Körlof här har redovisat innehållet i de reservationer som är fogade till betänkandet och eftersom det i samtliga fall är gemensamma reservationer för de tre icke-socialistiska partierna, ämnar jag låta detta inlägg bli ganska kortfattat. Narkotikamissbruket är ett gissel i samhället. Det är förödande för de människor som är missbrukare och för deras anhöriga. Narkotikamissbruket genererar också en mängd annan kriminalitet såsom olika tillgreppsbrott, häleri och annat som missbrukarna måste ägna sig åt för att finansiera sitt missbruk. Även bakom prostitutionen döljer sig väldigt ofta ett narkotikamissbruk. Det är därför glädjande att samtliga partier är helt överens om att kampen mot narkotikamissbruket måste drivas med mycket stor kraft. På några punkter är vi dock oense om vilken väg vi skall välja för att kampen mot missbruket skall bli så framgångsrik som möjligt, och det gäller kanske framför allt frågan om kriminalisering av all icke-medicinsk användning av narkotika. Genom den uppmärksammade s.k. Mora-domen har vi fått ett prejudicerande rättsligt utslag på att det finns en frizon i narkotikastrafflagen. Det är alltså tillåtet att använda narkotika. Det är nödvändigt, för att vi skall vara trovärdiga, att det inte finns några kryphål i lagstiftningen. Som ett led i samhällets kamp mot knarket måste vi därför vara beredda att kämpa mot knarket på alla fronter och med alla till buds stående medel. Därför måste vi se till att täppa till det kryphål som finns och kriminalisera all icke-medicinsk användning av narkotika. Vi vet också att en sådan lagstiftning skulle ha en mycket bred folklig förankring. Eftersom vi, som jag sade tidigare, för fyra månader sedan hade en mycket stor debatt här i riksdagen om bl.a. denna fråga och andra frågor som hänger samman med narkotikaproblematiken, finns det ingen anledning att nu upprepa alla de argument som vi då framförde för en kriminalisering. Jag vill bara konstatera att vi har samma uppfattning nu som då och att jag finner majoritetens argument mot en sådan lagstiftning lika ihåliga i dag som för fyra månader sedan, då vi debatterade detta senast. Detsamma gäller utvidgningen av gärningsformer i narkotikastrafflagen, som behandlas i reservation nr 2. Narkotikasituationen på kriminalvårdsanstalterna är klart otillfredsställande. Krafttag måste tas för att göra fängelserna knarkfria. Situationen är sådan i dag att många unga människor gör sin narkotikadebut inom fängelsets väggar. Så får det inte lov att vara. Vi har därför krävt att regeringen tar fram ett åtgärdsprogram som syftar till att göra fängelserna narkotikafria. Detta måste ske snabbt, eftersom situationen för närvarande är oacceptabel. Regeringen bör därför prioritera arbetet med att ta fram ett sådant åtgärdsprogram och sedan redovisa detta för riksdagen. Samhällets resurser för att bekämpa knarket måste mobiliseras på bred bas. För att resurserna skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt är det nödvändigt att det sker ett intimt samarbete på alla nivåer mellan de myndigheter som är inblandade. För att en effektiv sådan samverkan skall kunna ske behövs ett system för samordning dels på lokal nivå mellan t.ex. skola, socialtjänst, polis, domstolar och kriminalvård, dels mellan de centrala myndigheter som är involverade — det gäller främst socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, generaltullstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen och skolöverstyrelsen. Nya regler för samarbetet måste tas fram för en effektivare och längre gående samverkan mellan berörda myndigheter. Det krävs en flexibel organisation med överblick och behörighet att snabbt ingripa utan att strikt behöva följa myndighetsgränser. Även när det gäller samarbetet mellan tull och polis finns det en del att göra för att fördjupa samarbetet för att skydda våra gränser. Detta har vi ytterligare utvecklat i reservationerna 5 och 6. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Liksom vid den debatt som ägde rum i detta ämne före jul vill jag nu betona att det råder en bred politisk enighet om att samhället med krafttag måste bekämpa narkotikamissbruket. Det handlar om att straffa dem som sysslar med narkotikahantering, och det handlar om att ge narkotikans offer vård. Under en rad av år har därför tullen och polisen i politisk enighet fått ökade resurser för att kunna stoppa införsel och försäljning av illegal narkotika. Samtidigt har straffen för befattning med denna narkotika skärpts gång efter annan. Allt fler gärningsmoment har kommit att omfattas. Även vården har byggts ut, men tyvärr är vårdresurserna för narkomaner fortfarande otillräckliga. Det finns skiftande uppfattningar huruvida narkotikamissbruket alltjämt ökar, är konstant eller t.o.m. minskar. Uppenbart är dock att narkotika är tillgänglig på de allra flesta platser i vårt land. I dag är allt innehav av narkotika kriminaliserat, med ett undantag. Innehav i direkt samband med konsumtion omfattas inte av kriminaliseringen. Det är brottsligt att framställa, överlåta och inneha narkotika. Däremot är det inte brottsligt att konsumera den. Från folkpartiets sida menar vi att samhället med fasthet och konsekvens måste ta avstånd från allt olovligt narkotikamissbruk. Detta uppnås inte så länge som själva konsumtionen inte är olaglig. Lagen är inkonsekvent, och därigenom skapar den praktiska problem för såväl polis som åklagare när narkotikabrottsligheten skall bekämpas. Därför är det inte underligt att många poliser och åklagare som arbetar med frågorna i vardagen reser krav på att även missbruket skall kriminaliseras. Vi har alla ett ansvar för att unga människor inte skall gå ned sig i drogträsket och för alltid förstöra sina egna och anhörigas möjligheter till ett rikt liv. Samhället, vi alla, måste hindra dem, stoppa dem, förbjuda dem. Förbud är något vi skall vara försiktiga med. Förbud är ett ingrepp i människors frihet och ett drastiskt sätt att markera: detta accepterar vi inte, detta handlande tar vi avstånd från. Just därför skall det vara förbjudet att knarka. I vårt stundom litet egendomliga land är det förbjudet att gå mot röd gubbe, att plocka blåsippor i Bohuslän — men det är inte förbjudet att knarka! När en majoritet i Sveriges riksdag vägrar att kriminalisera knarkandet sviker de alla ungdomar i riskzonen och deras familjer. Men de sviker också sina väljare. Ett beteende som betraktas med avsky av hela svenska folket måste kriminaliseras. Annars tappar människor respekten för samhället och därmed för rättssystemet. Det är alltså främst gentemot ungdomar som det är av betydelse att kunna säga att all befattning med narkotika är kriminell. Detta innebär inte att ungdomar, trots att de prövar att t.ex. röka hasch, skall få hårda straff. Däremot bör samhället reagera på konsumtion på samma sätt som det i dag reagerar när det upptäcks att ungdomar innehar narkotika. En annan inkonsekvens i narkotikastrafflagen gäller det straffbara området beträffande förvärv av narkotika. I dag finns det en begränsning. För att man skall kunna straffas måste syftet vara att överlåta narkotikan till någon annan. Genom att kriminalisera alla förvärv undviker man också vissa tillämpningssvårigheter. Varje befattning med narkotika, således även för eget bruk, innefattas därigenom i det straffbara området. En annan viktig fråga som tagits upp av folkpartiet gäller att få kriminal vårdsanstalterna narkotikafria. Det är i de intagnas eget intresse att tillförseln av narkotika stoppas. Förutom de vanliga skadeverkningarna innebär ett missbruk på fängelserna att många av de intagna skuldsätter sig. De lämnar fängelserna efter avtjänat straff, ofta med stora skulder — och narkotikalangarna ser till att betalning sker. Därför måste de nyss frigivna omgående begå nya brott för att kunna klara sig från indrivarnas metoder. Tillförseln av narkotika till fängelserna måste därför stoppas. Detta är så angeläget att intresset av att de intagna garanteras personlig integritet tyvärr måste vika. Detsamma måste gälla besökande till de intagna. Vad som behövs i detta sammanhang är ett åtgärdspaket för att man skall komma till rätta med det narkotikaproblem som tyvärr finns på våra fängelser. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer.

Herr talman! Samhället har under senare år gjort allt större insatser för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Så sent som i höstas, i december månad, lade riksdagen fast en inriktning för arbetet på området, som innebär att kampen mot narkotikamissbruket skall föras på alla samhällets områden. Kampen mot missbruket får inte enbart begränsas till att minska dess förekomst utan måste också syfta till att eliminera missbruket. Målet, som vi ställde upp det i december månad, måste vara ett narkotikafritt samhälle. Om detta råder en bred politiskt enighet i den här kammaren. Det program som riksdagen nyligen antog syftar till att skapa den samordnande och fasta, konsekventa politik som är så nödvändig för att vi skall kunna tränga tillbaka missbruket. Mot bakgrund av att vi nyligen fört en lång debatt här i kammaren om narkotikapolitiken skall jag försöka begränsa mitt anförande till några av huvudpunkterna. Innan jag går in på reservationerna och berör dem i korthet vill jag ge några allmänna synpunkter på narkotikafrågan. Det finns naturligtvis, när man diskuterar narkotikaproblematiken, utrymme för mycken dysterhet. Narkotikamissbruket är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Bakom siffror om missbruksutvecklingen döljer sig en djup social misär och enskilda tragedier. Till detta kan man också lägga den omfattande kriminalitet som följer i missbrukets spår och en organiserad ekonomisk brottslighet som profiterar på andra människors elände. Trots den här dysterheten har jag i de debatter som förts här i kammaren försökt peka på vissa positiva drag i utvecklingen. Jag tror att dessa positiva drag är en följd av den mycket målmedvetna kamp som har förts mot narkotikamissbruket under flera år och som fick sitt främsta uttryck i höstas, när vi kunde anta ett narkotikapolitiskt program med, trots allt, ganska bred enighet här i riksdagen. Vad är det då jag tänker på när jag säger att det finns vissa positiva drag i utvecklingen? Jag vill peka på tre saker. Det första som är positivt är att en rad undersökningar visar att det finns skäl att hysa en viss behärskad optimism när det gäller missbruksutveckling en. Andelen ungdomar som i årskurs 9 prövat narkotika var 1983 bara en tredjedel av vad den var i början på 1970-talet. Andelen ungdomar som har ett aktuellt narkotikamissbruk visar också en klar minskning i de undersökningar som har gjorts. När det gäller det tunga missbruket tyder också många uppgifter på att t.ex. heroinmissbruket har trängts tillbaka. Detta är naturligtvis en mycket glädjande utveckling, även om man inte skall dra alltför stora växlar på den. Det är en positiv utveckling ur internationell synpunkt. I stora delar av västvärlden har ju narkotikaproblemen fortsatt att öka. Det andra som jag tycker är mycket positivt, och kanske det mest glädjande, är att det bland ungdomarna har börjat växa fram en ökad medvetenhet och ett ökat avståndstagande i förhållande till drogkulturen. Det är naturligtvis någonting som vi politiker måste ta fasta på i vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle. Det tredje som jag vill peka på, och som man ibland glömmer bort i den politiska debatten, är att det har gjorts ganska stora framsteg inom vårdoch behandlingsområdet. Det har visat sig att det med kvalificerade vårdoch behandlingsinsatser är möjligt att bryta ett missbruk, även om det är fråga om ett långvarigt tungt missbruk. Allt fler narkomaner har via behandlingsinsatser slussats ut ur sitt missbruk till en socialt fungerande tillvaro. Också den öppna vården och rådgivningsklinikernas verksamhet har stor betydelse. Det är viktigt att ha i minnet att det inte finns några enkla lösningar på narkotikaproblemet. Åtgärder måste sättas in på bred front. Det är fråga om åtgärder på nästan alla samhällets områden. Därför måste man också beklaga den slagsida som debatten har fått under hösten och vintern, då man försökt ge sken av att det är åtgärder inom kriminalpolitikens och straffrättens ram som löser grundläggande samhällsproblem. Detta är en falsk och bedragande debatt, som döljer de verkliga orsakerna till missbruket. Det är inte genom kriminalpolitiska och straffrättsliga förändringar som vi kan tränga tillbaka missbruket utan genom samordnade och breda åtgärder av det slag som riksdagen ställde sig bakom i höstas. Låt mig så gå över, litet mer konkret, till de borgerliga reservationerna. I reservation nr 1 återkommer de borgerliga partierna till frågan om kriminalisering av själva missbruket. Jag vill hävda att den kampanj som har bedrivits i den här frågan har varit mycket olycklig ur många synpunkter. Människor har bibringats uppfattningen — och det tycker jag också att Elving Andersson gav uttryck för här i dag — att det skulle vara tillåtet att knarka i Sverige. Det sätt på vilket en rad företrädare för bl.a. de borgerliga partierna fört debatten har skapat väldig osäkerhet om gällande regler inte bara bland allmänheten utan också, att döma av debatten, hos en del myndighetspersoner. Jag vill därför än en gång slå fast: Det är inte tillåtet att knarka i det här landet, och det skall heller icke bli det. Tvärtom har Sverige en hårdare lagstiftning och en strängare tillämpning av lagarna än de flesta andra länder i västvärlden. Enligt narkotikastrafflagen är all hantering av narkotika förbjuden. Varje innehav är kriminaliserat. Det gäller hur litet det än är, och oavsett om det är för eget bruk eller inte. Det är mycket viktigt att markera detta, för ibland har det skymtat i debatten — ja, inte så sällan — att just det här att ha några gram hasch i fickan, avsett för eget bruk, skulle vara tillåtet. Jag tror att det är en följd av den olyckliga debatt som har förts under några månader. Allt innehav, även för eget bruk, är således kriminaliserat. Det finns praktiskt taget ingenting som väcker så stora reaktioner från omgivningen som narkotikamissbruk. För ungdomar som känner sig lockade att pröva narkotika torde det stå fullkomligt klart att samhället inte tolererar ett missbruk. Allt detta har de flesta debattörerna undvikit att tala om. I stället har hela den viktiga narkotikadiskussionen kretsat kring det faktum att den som är drogpåverkad, men bevisligen inte har någon narkotika på sig, i dag inte omfattas av strafflagen utan i stället omfattas av den sociallagstiftning som vi har i detta land. Strafflagstiftningen är inte den enda politiska metod som finns för att komma åt ett missbruk. Långt större betydelse har socialpolitiken i vid mening när det gäller att påverka människors handlande och människors förmåga att komma till rätta med ett begynnande missbruk. En aktiv och kunnig socialtjänst är en betydligt mer effektiv och lämplig metod än ett trubbigt straffrättsligt tvång. Om man tycker att samhällets möjligheter att ingripa mot missbrukare och att ge stöd, hjälp och vård är otillräckliga, anser jag att man skall säga detta. Då tycker jag också att man skall lägga fram förslag i riktning mot att öka samhällets möjligheter att ingripa för att ge missbrukare vård och behandling samt att förbättra samhällets resurser för att kunna klara berättigade krav. Jag tycker emellertid inte att man skall säga att det här skall ske via straffrätten och kriminalpolitiken. Man skall inte tillgripa metoden att sätta missbrukande tonåringar inför skranket med urinprov som bevis och stämpla dem som kriminella, sätta dem i fängelse eller ge dem böter just därför att de är missbrukare. Det är kanske i stället hjälp, vård och behandling som de behöver. Tycker man att resurserna är otillräckliga och att metoderna och instrumenten inte räcker till för vård och behandling — Hans Petersson i Röstånga sade ju att de drabbade skall ha vård och behandling — bör man lägga fram förslag som förbättrar socialtjänstens möjligheter att sätta in åtgärder och hjälpa de människor som hamnar i det här eländet. Ett viktigt skäl mot kriminalisering av missbruk är också konsekvenserna för narkomanvården. En kriminalisering som riktar sig mot själva missbruket skulle kunna äventyra ansträngningarna att erbjuda vård och avhålla många ungdomar från att söka vård och behandling, något som allvarligt skulle motverka samhällets satsningar mot narkotikamissbruket. Därför har också en rad socialarbetare, deras organisationer, klientorganisationerna och många andra sagt ett bestämt nej till en kriminalisering av själva missbruket. En annan invändning mot de borgerliga partiernas förslag, en invändning som de borgerliga partierna enligt min mening behandlar litet lättvindigt, är bevisproblemen. Hade man bemödat sig om att fråga medicinsk expertis, hade man snart fått klart för sig att bristen på säkerhet när det gäller analysmetoderna vid urinprov är mycket uppenbar. Vissa droger, t.ex. cannabis, stannar kvar i kroppen en ganska lång tid. Ett prov som ger positivt utslag kan således hänföra sig till ett tidigare missbrukstillfälle för vilket vederbörande redan har lagförts. Andra droger bryts ned mycket snabbare. Det finns droger som inte låter sig påvisas, varken genom blodanalys eller urinanalys. Jag tycker att detta är ett problem som har negligerats i debatten om kriminalisering av missbruket. Samhället har i dag i stort de lagenliga instrumenten för att bekämpa narkotikamissbruket. Dessutom har regeringen lagt fram en proposition, som lägger ett ansvar på socialnämnden att ingripa med åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med ett begynnande missbruk. I reservation 2 tar de borgerliga partierna upp en fråga som har behandlats av riksdagen under flera år, ända sedan narkotikastrafflagstiftningen ändrades. Jag tror det var 1983. Man föreslår nu en ytterligare vidgning av det straffbara området. En sådan vidgning skulle, särskilt i beaktande av att de s.k. ofullständiga gärningsformerna blir tillämpliga, kunna skapa stor oklarhet om det straffbelagda området. Förslaget är synnerligen illa genomtänkt när det gäller såväl rättsteknik som legalitet och rättssäkerhet. Det skulle medföra en betydande dubbelkriminalisering. Innehavsbrottet, som nu är det centrala, skulle egentligen förlora sin betydelse. Man skulle i stället kunna straffa för förvärv eller ofullständiga gärningsformer därav. Det blir helt oklart vad man skall döma för i olika situationer och var gränserna går. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. I reservation 3 föreslås att ett åtgärdsprogram utarbetas mot narkotika på kriminalvårdsanstalterna. I justitieutskottets betänkande görs en bred genomgång av de olika åtgärder som har vidtagits för att förbättra situationen på kriminalvårdsanstalterna.

När det gäller placeringarna enligt 34 § pågår ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och kriminalvården för att bättre planera för dessa placeringar. Kriminalvårdsstyrelsen ägnar stor uppmärksamhet åt narkotikaproblemen på våra anstalter. Narkotikakommissionen lade också fram en rad förslag för att komma till rätta med de förhållanden som i dag råder på anstalterna. Eftersom de frågor som motionärerna tagit upp redan uppmärksammats genom beslutade eller planerade åtgärder, anser utskottet att något riksdagens uttalande nu inte är påkallat, och utskottsmajoriteten förordar därför avslag på de borgerliga motionerna. Jag yrkar därmed också avslag på de reservationer, nr 3 och 4, som de borgerliga fogat till betänkandet. När det gäller reservation nr 5 om samordning av resurserna mot narkotikamissbruket vill jag peka på den debatt som fördes i anslutning till att riksdagen antog narkotikapropositionen i höstas. Det är här fråga om en samordning av resurserna och ett utvidgat samarbete på lokal nivå. Det är kanske det viktigaste och det gäller exempelvis skola, socialtjänst, polis och kriminalvård. Men det är också fråga om samverkan på central nivå mellan myndigheterna men också inom regeringskansliet. I regeringskansliet har inrättats ett samordningsorgan som har fått i uppdrag att verka för en effektivisering av samhällets insatser mot narkotika och att kontinuerligt föreslå regeringen åtgärder. På lokal nivå förekommer också och utvecklas ett alltmer intensivt samarbete mellan myndigheter. En effektiv samverkan är väldigt betydelsefull. Som angavs i propositionen i höstas är det särskilt viktigt att man lokalt utarbetar handlingsprogram för att samordna och förstärka resurserna mot narkotikamissbruk. De frågor som förs fram i reservation nr 5 är således föremål för uppmärksamhet, och inte heller här finns det någon anledning, menar jag, att biträda den borgerliga reservationen. Jag yrkar alltså avslag på den. På samma grunder yrkar jag också avslag på reservation nr 6. Herr talman! Narkotikaproblemet är ett av vår tids största samhällsproblem. Därför ligger det också ett stort ansvar på oss politiker att föra en debatt om narkotikaproblemet på en saklig och lugn nivå. Ingen gynnas av osakliga påhopp, som kan skapa ett intryck av att samhället negligerar narkotikaproblemen och inte är berett att ta itu med det missbruk som finns. Det råder en väldigt bred enighet om målet för narkotikapolitiken — ett narkotikafritt samhälle. Vi har en synnerligen restriktiv narkotikapolitik i Sverige, och det är på mycket goda grunder. Vi har hårdare lagar och mer skärpta tillämpningar än praktiskt taget alla andra västländer. Som grund för arbetet att nå målet måste solidariteten med den enskilda människan ligga. Det går att stoppa ett missbruk och rehabilitera även den tyngsta missbrukare. Det går att driva tillbaka narkotikan. Jag vill avslutningsvis yrka avslag på samtliga borgerliga reservationer, om jag skulle ha glömt någon, och bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén inledde sitt anförande med att säga att socialdemokratin nu för en samordnad, fast och konsekvent politik på narkotikaområdet. Det är väl just den här fasta och konsekventa politiken som på några punkter enligt vår uppfattning inte visar sig vara helt fast och konsekvent. Jag delar i och för sig Lars-Erik Lövdéns uppfattning, vilket jag också framförde i debatten i höstas. Vi har aldrig trott eller menat att kriminalpolitiken och strafflagen är det allena saliggörande för att komma åt detta problem. Men de punkter som det visade sig att vi var oeniga om hörde just till strafflagens och kriminalpolitikens områden, och det var naturligt att debatten blev väldigt fixerad vid just detta. Jag har alltså annars precis samma uppfattning som Lars-Erik Lövdén, att bekämpningen måste föras på alla samhällets områden. Låt mig återgå till den fasta och konsekventa politiken. Lars-Erik Lövdén sade vid flera tillfällen att det icke är tillåtet att knarka i vårt land. Men debatten om kriminalisering av missbruket är inte någonting som vi politiker på den borgerliga sidan har hittat på så här i debattens sista timmar. Debatten uppstod efter ett utslag i högsta domstolen, där det konstaterades att det fanns en straffri zon. HD-utslaget skapade således en betydande debatt. I samband med remissvaren på narkotikakommissionens betänkande kom också från tingsrätter, hovrätter och åklagare exakt samma synpunkt. Det kan således inte vara någon chimär som vi borgerliga talar om. Det finns faktiskt en straffrättslig frizon, som är besvärande — för poliser, för domstolar och för åklagare. Man kommer alltså inte åt det som man anser sig böra komma åt. Även om Lars-Erik Lövdén inte tror på mig kanske han ändå kan tro på remissinstanserna. Sedan är det en annan sak om man tycker att man skall ingripa mot den här straffrättsliga frizonen eller inte. Det kan man alltid diskutera. Men vi tycker att man skall göra det. Lars-Erik Lövdén sade att bevisprövningen kan bli en svår fråga, i händelse att man kriminaliserar missbruket. Jag erkänner det, och det sade jag också i debatten i höstas. Här måste vi ställa samma krav på säkerhet som på alla andra områden där det krävs en hög grad av bevisning för att man skall kunna komma fram till en fällande dom. Det måste också leda till att om beviskravet inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning, skall detta medföra friande och inte någonting annat. Det gäller alltså samma sak där som på många andra områden. Jag tycker alltså inte att ni är helt konsekventa i er argumentering. Vad slutligen gäller fastheten och narkotikaproblemen på anstalterna har vi diskuterat detta under många år i justitieutskottet. Språkbruket har från utskottets sida blivit hårdare och hårdare i förhållande till regeringen, och nu måste någonting komma till stånd. Kraven på ingripanden har upprepats gång på gång. Det är oefterrättligt att människor som grips och fängslas och sätts i anstalt av samhället inte skall kunna känna trygghet i den miljön.
Herr talman! Låt mig först instämma i det som Lars-Erik Lövdén sade, att det inte enbart är genom kriminalpolitiska och polisiära åtgärder som vi kan komma till rätta med narkotikaproblemet. Det tror jag att vi är helt överens om från samtliga partier. Det behövs ett arbete på många olika fält. Lars-Erik Lövdén nämnde det socialpolitiska området. Det är ett viktigt område, men jag tror att det kanske allra viktigaste är det ideella arbete som utförs i föreningar och folkrörelser. De måste ha stöd för sitt arbete. Det är definitivt det effektivaste arbete som kan uträttas för att motverka narkotikamissbruket. När det sedan gäller kriminalisering eller inte, säger Lars-Erik Lövdén att den debatt som har förts om detta har gjort att det har blivit oklart vad som gäller. Det är inte debatten som har gjort att läget är oklart utan det är utslaget i högsta domstolen — där vi fick ett prejudikat, som säger att man kan använda narkotika utan att därför inneha den i narkotikastrafflagens mening. Det är således en lucka i lagen. Vi trodde väl alla — jag trodde det i alla fall — att den del av lagen som talar om innehav var tillräcklig för att man skulle kunna komma åt innehav och missbruk i alla dess delar. Men genom HD-domen upptäckte vi att det finns en liten bit som inte täcks in genom lagstiftningen. Det är alltså den lilla frizonen som vi nu vill täppa till. Vad sedan gäller påståendet att kriminalisering skulle motverka och försvåra det sociala arbetet — på grund av att ungdomar och andra inte frivilligt skulle söka vård — tror jag inte att det håller. För det första är det tyvärr mycket få missbrukare som frivilligt söker vård. För det andra finns det ingen skyldighet för socialtjänst eller sjukvård att polisanmäla varje fall av missbruk. Tvärtom finns det inom både socialtjänsten och sjukvården sekretessregler, som skyddar den enskilde, och den sekretessen får brytas endast vid mycket grova brott. Dessutom finns det i dag, för personer under 18 år, möjlighet att få åtalsunderlåtelse för sitt brott i enlighet med 1 §ilagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. De kan i stället beredas vård för sitt missbruk.
Herr talman! Först till HD-domarna. De tar ju sikte på en mycket speciell situation, nämligen när någon har blivit bjuden på narkotika. Normalt sett föregås ju varje form av konsumtion av narkotika av ett innehav, och det är alltså brottsligt att befatta sig med narkotika. Varje slag av innehav är således kriminaliserat. Sedan vill jag säga några ord till Elving Andersson om det här prejudikatet och vilka konsekvenser det har fått i den politiska debatten. Jag tror inte det är prejudikatet som ställt till trassel, utan jag tror det är den osakliga diskussion som har förts som har ställt till trassel i den politiska debatten. Så sent som för någon dag sedan såg jag ett inslag i Rapport, där reportern frågade folkpartiledaren Bengt Westerberg om han menade att några få gram cannabis i fickan skulle vara straffbart, och Bengt Westerberg svarade ja på den frågan. Ja, men det är ju straffbart i dag att ha några få gram cannabis i fickan! Den oklarhet som tycks råda är en följd av den osakliga debatt som har förts av en del debattörer på den borgerliga sidan. Jag tänker exempelvis på den moderate partiledaren när han förra året, när debatten stod som hetast, sade att det är tillåtet att knarka i Sverige i dag, att samhället accepterar missbruk. Så är det ju inte. Samhället accepterar inte missbruket. Det är bara så att samhället har valt att inte använda strafflagen för att komma åt just missbrukarna. Samhället har valt att via sociala åtgärder och sociallagstiftningen komma åt just missbrukaren när han har intagit preparaten. Det är ett val som, tycker jag, är principiellt viktigt. Man skall inte straffa en människa som hamnat i ett berusningstillstånd i just egenskapen av missbrukare; han skall inte straffas av den orsaken. Hanteringen av narkotika skall man givetvis attackera med straffrättsliga metoder, men just i egenskap av missbrukare skall han ha vård och behandling. Då är det inte strafflagen utan vårdlagstiftningen och sociallagstiftningen som skall tillämpas. Det är stödet, hjälpen, vården som behövs. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att ungdomar inte börjar knarka därför att konsumtionen inte omfattas av strafflagen. De slutar inte heller knarka för att de får böter eller fängelse på grund av att de är berusade.
Herr talman! Nu medgav Lars-Erik Lövdén att det finns en lucka i lagstiftningen för det fall man t.ex. blir bjuden på narkotika. Om man blir bjuden på den är det inte straffbart att befatta sig med den — det är ju det som HD-domen har klargjort. Om det alltså råder oklarheter om vad lagen medger och inte medger, som Lars-Erik Lövdén säger, kan vi ju mycket enkelt råda bot på det genom att se till att kriminalisera bruket av narkotika, genom att täppa till och ta bort den lilla frizon som finns kvar. Då kan det sedan inte råda några som helst oklarheter om vad lagen och lagstiftningen innebär. Det är helt riktigt att missbrukaren för sitt missbruk skall erbjudas vård och behandling och stöd av olika slag för att komma ur sitt missbruk. Om en missbrukare råkar ha ett gram hasch på sig skall han alltså kunna straffas, men om han brukar narkotika men hunnit släppa eller lämna ifrån sig haschet vid tillfället skall han inte kunna straffas. Det är en inkonsekvens i resonemanget. Jag tror att en kriminalisering faktiskt också har en ganska stor preventiv effekt. Vi har i dag en växande grupp av narkotikamissbrukare som inte tillhör de utslagnas skara utan återfinns i bl.a. medeloch överklassens akademikerkretsar. Bl. a. för de grupperna tror jag att en kriminalisering skulle ha en mycket stor preventiv effekt.

Herr talman! Som jag framhöll i mitt tidigare inlägg har man från lagstiftarens sida valt att använda sociallagstiftning för att komma till rätta med problemet för den grupp som har ett berusningstillstånd. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att det finns en liten straffri zon och hänvisar till HD-domen. ”Det är bara i speciella situationer som en konsumtion utan föregående straffbart innehav kan tänkas föreligga — — —, t.ex. om någon blivit bjuden på narkotika direkt ur en spruta eller en pipa.” I alla andra fall föregås konsumtionen normalt av ett innehav, och då finns det också möjligheter att ingripa med straffrättsliga instrument för att komma åt detta missbruk. Det är principiellt sett viktigt om man skall kriminalisera själva berusningstillståndet eller inte. Om man kriminaliserar ett missbruk, hur går det då med den frivilliga vården, som ändå varit relativt framgångsrik under dessa år? Man kan ställa detta i relation till moderaternas krav på att i större tätorter samlokalisera socialtjänsten och polisen. Tror Elving Andersson att narkomanen frivilligt söker sig till socialvården för att få hjälp i sin situation då han har hotet om straff hängande över sig? Den andra fråga som jag ställde i mitt anförande var: Varför negligerar ni helt och hållet bevisproblemen när det gäller kriminalisering av missbruket? Det finns uppenbarligen ett bevisproblem. Cannabis finns, som jag nämnde, kvar i kroppen mycket lång tid, vilket innebär att ett urinprov som visar cannabis inte säkert beror på intagning som skett just då, utan det kanske kan hänföras till ett gammalt tillfälle då vederbörande redan blivit straffad just för intag av narkotika. Det finns alltså mycket svåra bevisproblem som jag tycker att man helt och hållet bortser ifrån. Att blåsa upp frågan om kriminalisering av missbruk av narkotika är en skenmanöver, en flykt från verkligheten. Det är ett försök att av partitaktiska skäl inför valrörelsen utnyttja en utsatt grupp.

Herr talman! Vissa borgerliga krafter är i dag i rörelse för att inför valet spekulera i social reaktion. Offren för detta spel med primitiva stämningar, social ångest och allmänna fördomar är de fattiga, de utslagna, människorna med missbruksproblem. Men redan börjar man i god 30-talsstil också att dra in helt andra medborgargrupper i hetsen. Den senaste varianten av osmakligheter i denna bransch är moderatledarens utspel häromdagen mot homosexuella. Det är intressant att se hur de som brukar tala så mycket om frihet, i sådana här sammanhang ställer sig på ett helt annorlunda sätt till frågan om respekt för individen och de medborgerliga frioch rättigheterna. I sådana här sammanhang talar de inte om frihet, utan bara om hot, tvång, kriminalisering, häktning, straff. Straffprincipen i samhället skall gälla vid skadliga gärningar och förkastliga handlingar begångna mot andra människor eller mot det mänskliga kollektivet. Men man skall inte bestraffa människor för att de är självdestruktiva, därför att de hemfallit åt missbruk. Sådana människor skall ha samhällets stöd att ta sig ur sin destruktiva situation. Särskilt allvarligt är om man sätter kriminalitetens stämpel på unga människor som är drogmissbrukare. Den stämpeln finns där sedan hela livet. Den svenska socialtjänsten bygger på principen om demokrati, solidaritet och mänsklig helhetssyn. Demokrati innebär att man skall respektera medborgerliga frioch rättigheter, att man skall stärka människans förmåga att ta hand om sitt eget liv och att man i vårdarbetet skall ge utrymme för medinflytande från människan själv. Solidaritet innebär att man skall komma ifrån överhetsmetoder, så långt möjligt också tvångsåtgärder, och bygga sitt arbete med människorna på förtroende. Helhetssyn innebär att man inte skall fixera sig vid drogen och missbruket som sådant utan se till och i arbetet utgå från människans samlade situation. Kriminalisering av och straff för drogmissbruk som sådant står i skarp motsättning till alla dessa grundprinciper. Det kan också allvarligt sättas i tvivelsmål om principen om kriminalisering av missbruk som sådant har någon verklig folklig förankring. Det finns visserligen en beställd Sifo-undersökning, där frågan om all befattning med narkotika skulle vara straffbar möttes av ett överväldigande ja av de tillfrågade, troligen — eller man kan säga med stor säkerhet — därför att begreppet befattning i den allmänna föreställningsvärlden inte omedelbart kopplas också till missbruk. Statistiska centralbyrån gjorde på en klientorganisations uppdrag en likadan enkätundersökning, där man ställde frågan så här: Skall missbrukare ha vård eller straff? Då blev det ett överväldigande gensvar för att missbrukaren skall ha vård. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna tog klar ställning mot kriminalisering av missbruk och missbrukare när denna fråga diskuterades i höstas. Vår partikongress i januari gav ett kraftfullt stöd åt denna linje. Konsekvensen av detta är för vår del ett klart bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort säga till Jörn Svensson att Ulf Adelsohn inte har gjort något utspel om de homosexuella, utan han har svarat på frågor i samband med en diskussion i City-kyrkan. En fråga var huruvida vi skall låta äktenskapets civilrättsliga verkningar gälla också homosexuella, och han svarade för vårt partis räkning att han tycker inte det. Men det hindrar ju inte att homosexuella kan leva och bo ihop i stort sett som de vill och i övrigt sluta vilka avtal de vill. Sedan tog han också ställning till adoptionsfrågan. Så något utspel har det inte varit. Vad jag därutöver ville säga var att i den stora narkotikadebatt som vi hade i höstas ägnade jag faktiskt en mycket stor del i mitt anförande åt att säga precis det som jag sade till Lars-Erik Lövdén nu, att vi aldrig har trott och inte heller nu tror att det kriminalrättsliga ingripandet är det väsentliga. Jag tror att det har en viktig normbildande verkan, men det viktigaste i kampen mot knarket är den attityd som växer fram bland ungdomar, i hem och familj och i kamratkretsen. Att man där kan få till stånd en attitydbildning som bygger på trygghet, samarbete och samvaro i fina former är det viktigaste ledet när det gäller att bekämpa narkotikabruket. Så jag förstår inte Jörn Svenssons resonemang om att de borgerliga enbart skulle vara ute efter att skapa ett strafftänkande. Det är inte detta det handlar om. Debatten har koncentrerats till frågan om kriminalisering enbart på den grunden att det är på den punkten som vi har blivit oense i utskottet. Det är då naturligt att det blir en koncentration på detta i debatten.